Herr talman! Till jordbruksutskottets betänkande nr 8 är fogade två reservationer från den socialdemokratiska utskottsgruppen. I reservationerna behandlas vissa resursförstärkningar. Reservation nr 1 avser bidrag för avveckling av lågproducerande skogar och reservation nr 2 en förstärkning av resurserna till skogsvårdsstyrelserna ute i landet. Virkesförsörjningsutredningen, som presenterade sitt betänkande den 30 oktober, föreslog kraftigt ökade insatser för avveckling av glesa, lågproduktiva skogar. Detta har också följts upp i den socialdemokratiska partimotionen. Uppfattningen om att glesa, lågproduktiva skogsbestånd, dvs. skogar som går under benämningen 5:3-skogar, snarast bör avvecklas, delas, som jordbruksministern nyss sade, av alla partier. För att bereda plats för ny skog bör den s.k. skräpskogen avverkas under en 15-årsperiod. Vi tror att detta skall vara möjligt. Vi vet då att huvudparten av dessa glesa skogsbestånd återfinns i Norrlands inland, och följaktligen blir det i de allra flesta fall förenat med utgifter för skogsägare att avverka dessa bestånd. Därför föreslås en höjning av bidraget Nr 29 till återväxtkostnader, och denna förstärkning av stödet till avveckling av lågproducerande bestånd anser vi också från vårt håll vara mycket välmotiverad. Här tror jag mig kunna finna att det inte råder några som helst delade meningar. Det som vi från reservanternas sida beklagar är att utskottets borgerliga ledamöter ställer upp på regeringslinjen och inte vill ange hur de i och för sig önskvärda stimulansåtgärderna skall finansieras, utan nöjer sig med att säga att detta skall tas upp vid ett senare tillfälle. Vi anser att om man säger A bör man också säga B och följaktligen se till att förslaget om stimulansåtgärder kompletteras med ekonomiska styrmedel i form av ett avgiftsoch stödsystem. Systemet skall enligt vår uppfattning bestå av en förhöjd skogsvårdsavgift kombinerad med bidrag till återväxtåtgärder efter avverkning. Ett sådant system kommer då att belasta den passive skogsägaren och uppmuntra den aktive. Eftersom stödet utges i form av bidrag till återväxtkostnader och produktionsfrämjande åtgärder når man också en avverkningsfrämjande effekt genom att ekonomin vid avverkning förbättras samtidigt som man får en gynnsam effekt på skogsvården. Vi vill alltså från vårt håll anvisa en finansieringsväg för stimulansåtgärder på skogsbrukets område. Detta säger utskottsmajoriteten nej till, och den vill återkomma till denna fråga vid senare tillfälle. Vi tycker att detta är allvarligt, då vi redan har så många växlar utskrivna på framtiden. I reservation nr 1 föreslår vi också ett ökat stöd till upprättande av skogsbruksplaner, och även här har vi reservanter följt virkesförsörjningsutredningens förslag, som också återfinns i vår partimotion. Krav på att obligatoriska skogsbruksplaner skall upprättas för varje fastighet har vi från vårt parti rest i många olika sammanhang. Vi föreslår därför ökade anslag till genomförande av skogsinventeringar och utarbetande av skogsbruksplaner. På den här punkten är socialdemokratin och facken helt ense, och vi är angelägna att framhålla att skogsbruksplanerna måste göras obligatoriska för alla fastigheter av betydelse. En ökad skogsplanläggning är ett bra instrument för att öka skogsägarens intresse för aktiva åtgärder på sin fastighet. Vidare bör dessa planer föras in i skogsvårdslagen, och ett skäl för generösa statsbidrag bör vara att ett krav ställs på skogsägarna att följa upp planerna. Bestämmelserna om obligatoriska skogsbruksplaner måste därför innehålla regler som ger skogsvårdsmyndigheten möjlighet att ålägga skogsägare att inom rimlig tidsperiod utföra de åtgärder som planen i fråga anvisar. Herr talman! Både det här och en rad andra produktionsfrämjande åtgärder plus den intensifiering av skogsvården, som nu måste bli följden av den nya skogsvårdslag som trädde i kraft den 1 januari 1980, ställer avsevärt ökade krav på skogsvårdsstyrelsernas myndighetsuppgifter. Det finns sålunda starka skäl för en resursförstärkning till skogsvårdsstyrelserna. De måste ges möjligheter att informera om motiven för och innebörden i den skärpta skogsvårdslagstiftning som vi nu har fått och om de kål förslag till åtgärder för att öka virkesutbudet som har tagits fram bl.a. i virkesförsörjningsutredningen, vars betänkande nu är ute på remiss. Vi kan inte bara ställa krav på skogsvårdsstyrelserna ute i landet att de skall se till att bättre återväxtåtgärder eftersträvas, att röjningsoch gallringsåtgärder ökar och att produktionshöjande åtgärder stimuleras, utan att detta följs upp med såväl ekonomiska som personella resurser. De ambitioner som här har nämnts i förening med kravet på intensifierade insatser för naturvård och uppföljning av den fysiska riksplaneringen m.m. kräver ökade resurser för skogsvårdsstyrelsernas verksamhet med främst rådgivning, tillsyn enligt skogsvårdslagen, bidragsgivning och inte minst planering. En större arbetsinsats blir en naturlig följd av all den ökade aktivitet som — det nämnde statsrådet nyss — förväntas inom skogsbruket, och vi anser därför att den ökning av antalet tjänstgöringsdagar som vi föreslår i reservation 2 bör bifallas av riksdagen. Det bör kanske i sammanhanget påpekas att den höjning av skogsvårdsvagiften med 0,4 90 som vi föreslog i mars i år skulle ha gett 260 milj.kr. utöver regeringens förslag. Om den av oss tidigare föreslagna höjningen hade bifallits av riksdagen, så skulle den nämnda summan på 260 milj.kr. ha räckt till de resursförstärkningar som vi nu förordar i våra två reservationer. Pengarna skulle t.o.m. ha räckt för att täcka kostnaderna för skogsodling efter avverkning av lågproducerande bestånd. Det är att lägga märke till att vi föreslår samma bidragsprocent till alla skogsägarkategorier, vilket medför en extra kostnad, som vi angett till 10 milj.kr. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de två socialdemokratiska reservationer som är fogade till betänkandet.
Herr talman! Socialdemokraterna har i sin reservation upprepat flera av de förslag som man tidigare inte har fått gehör för i riksdagen. Dessutom kräver de bindande uttalanden från riksdagen om åtgärder som över huvud taget ännu inte är utredda. Med det senare avser jag deras förslag om ett avgiftsoch stödsystem. Det förslaget vill jag inte nu närmare kommentera. Jag kan bara upplysa om att socialdemokraterna har avgivit exakt samma reservation till virkesförsörjningsutredningens betänkande, vilket f. n. remissbehandlas. Jag förutsätter att den socialdemokratiska reservationen då också blir föremål för granskning. Efter remissbehandlingen kommer regeringen på sedvanligt sätt att ta ställning till utredningsförslaget och bedöma om ytterligare förslag skall lämnas till riksdagen. Dessförinnan kommer vi att följa upp de nu lagda förslagen i budgetpropositionen. Det är riktigt att regeringen i detta sammanhang inte har lagt fram något konkret förslag till finansiering av det långsiktiga programmet. Men i propositionen framhåller vi de stora fördelar som skogsindustrin får genom den ökade aktiviteten i skogsbruket. Ökade virkesleveranser till industrin leder till ökade exportinkomster. Det kan och bör också innebära ett minskat behov av dyrt importerat virke, vilket i sin tur kan medföra betydande Nr 29 kostnadsbesparingar i skogsindustrin. De stimulansåtgärder som regeringen har föreslagit blir därigenom avsevärt billigare för skogsindustrin än de åtgärder i form av t.ex. virkesprishöjningar som annars står till buds. Mot denna bakgrund är det rimligt att skogsindustrin själv bär ökade kostnader. Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med ett detaljerat förslag i den här frågan. É Att som socialdemokraterna föreslå en finansiering med höjd skogsvårdsavgift betraktar jag som fördelningspolitiskt oacceptabelt — för att begagna socialdemokraternas eget argument. En höjd skogsvårdsavgift skulle t.ex. i mycket stor utsträckning drabba dem som har skött sina skogar väl, dvs. de som inte har de glesa eller söndertrasade bestånd som detta program omfattar. Avgiften belastar dessutom skogsägare med mycket höga inkomster allra minst på grund av skattereglerna.

Herr talman! Det är det här sättet att skjuta finansieringsfrågan framför sig som vi reagerar emot. När vi i våras förde fram tanken på att man via en höjd skogsvårdsavgift skulle finansiera de här åtgärderna hänvisade regeringen till det väntade förslaget från virkesförsörjningsutredningen. Detta förslag kom den 10 oktober, men när det nu har kommit, då hänvisar man till remissomgången. Hela tiden skjuter man problemet framför sig. Det är detta som vi inte tycker om. Det är att beklaga att frågan om skogsvårdsavgiftens storlek inte avgörs i samband med att vi behandlar förslagen till ekonomiska stödåtgärder, som alla partier är eniga om, t.ex. stödet till återväxtåtgärder efter avverkning av skräpskog. Vi har vid flera tillfällen framhållit att det är via skogsvårdsavgiften som sådana här insatser för att stimulera till större råvaruuttag skall finansieras. Det är klart att för de passiva skogsägarna innebär en höjd skogsvårdsavgift en viss belastning, men skogsvårdsavgiften kommer ändå till syvende og sidst skogsbruket till del och den kommer de aktiva brukarna till del. Vidare är skogsvårdsavgiften till 100 96 avdragsgill. Statsrådet hänvisar till att de som tidigare avverkat skog skulle drabbas illa, men det är väl ändå så att de som tidigare har avverkat har åtskilliga medel i dag insatta på sina skogskonton. Enligt de senaste uppgifter som jag har fått skall det i dag finnas mellan 1,5 och 2 miljarder kronor innestående på skogskonton landet runt. Vi finner de här finansieringsåtgärderna rättvisa och riktiga, och vi får naturligtvis aktualisera frågan på nytt i samband med behandlingen av budgetpropositionen. Men personligen tycker jag att frågan skulle ha kopplats till den debatt vi har i dag då vi föreslår de här rätt långtgående åtgärderna.
Herr talman! Ja, det är väl ett riktigt konstaterade av Gunnar Olsson att det är lämpligt att komma tillbaka i den här frågan i samband med att vi behandlar skogsvårdsavgifterna i budgetpropositionen. Det tror jag är mera realistiskt. När Gunnar Olsson klandrar regeringen för att inte ha tagit hänsyn till vad som har sagts i virkesförsörjningsutredningen om skogsvårdsavgifterna skulle jag vilja säga att sanningen är den att virkesförsörjningsutredningen inte har föreslagit att åtgärderna skall finansieras med skogsvårdsavgiftsmedel. Det har däremot socialdemokraterna, som i en reservation har hävdat detta, och det är något annat.

Herr talman! Detta betänkande behandlar åtgärder på området skogsbruk och virkesförsörjning. Situationen när det gäller virkesförsörjningen har länge varit besvärande. I avsaknad av en långsiktig skogspolitik har regeringen i omgångar återkommit till riksdagen med förslag till åtgärder för att stimulera till ökad avverkning. Åtgärderna har varit skatteoch avdragsförmåner samt direkt ekonomiskt stöd till viss verksamhet, bl.a. stöd till klenvirkesuttag. Huruvida dessa åtgärder haft någon effekt kan svårligen bedömas. Särskilt när det gäller skatteoch avdragsförmåner torde effekterna vara marginella. Enligt vår mening måste man så snabbt som möjligt komma ifrån en varannandagspolitik. Vad som behövs är ett åtgärdsprogram på lång sikt, som kan uppfylla kravet på en jämn ström av virke till industrin. I ett sådant åtgärdsprogram för en bättre virkesförsörjning kan dels temporära, dels mera långsiktiga åtgärder vidtas. Det föreliggande förslaget får väl ses som ett första steg. Vi har i tidigare motioner som rört skogsnäringens område ställt ett flertal förslag. Här kan nämnas kravet på skogsbruksplaner, förstärkning av skogsvårdsstyrelserna, omfördelning av transportkostnaderna osv. Vi har också pekat på att nuvarande skogsbeskattning måste ändras i sådan riktning att en ökad skatt läggs på ägandet av skogsmark och att samtidigt skatten på brukandet av skogen reduceras. En del av våra förslag har överensstämt med socialdemokraternas, men i omröstningarna har dessa förslag, med en rösts övervikt, avvisats av den borgerliga majoriteten. Med anledning av nu föreliggande förslag till åtgärder rörande skogsbruk och virkesförsörjning har vi inte upprepat våra krav, Detta betyder inte att vi har övergett dem. Vi får tillfälle att återkomma under den allmänna motionstiden och även i samband med det regeringsförslag som rimligen bör komma med anledning av virkesförsörjningsutredningen. I vår motion sägs att bidrag till avveckling av lågproducerande bestånd samt bidrag till skogsvård bör ha positiva effekter med tanke på både skogsvård och sysselsättning. Stödåtgärderna inriktas också till stor del på Nr 29 Norrland och dess inland. Vi kunde därför godta regeringens förslag, under den förutsättningen att åtgärderna finansierades genom avgifter på skogsnäringen. Vi finner det högst otillfredsställande att frågan om finansieringen skall avgöras vid ett senare tillfälle. Den här frågan är väl inte av den digniteten att den behöver dras i långbänk. Nu har socialdemokraterna, som framgår av betänkandet, höjt beloppen något. Vi menar alltså att finansieringen av de här åtgärderna bör ske inom skogsnäringens område, och då kan man diskutera olika alternativ. Det kan ske med en höjning av skogsvårdsavgiften. Ett annat alternativ är avgifter på skogsindustrin. Vi har föreslagit att finansieringen den här gången skulle kunna ske just genom avgifter på skogsindustrin. När motionen skrevs förutsågs mycket kraftiga vinstökningar i skogsindustrin på grund av devalveringen och förändringarna i dollarkursen. Allmänt talades det om att drain dessas.k. övervinster. Ett sätt att använda dessa pengar kunde vara att stimulera virkesförsörjningen. Nu avgjordes frågan om en finansiering genom en höjd skogsvårdsavgift förra veckan — förslaget avslogs av den borgerliga majoriteten. Av förklarliga skäl stödde vi förslaget. Det är väl bara att beklaga att den borgerliga majoriteten inte ville acceptera denna finansieringsform. Vår skogsnäring har stor betydelse för vårt land. Man kan eller bör därför inte utesluta åtgärder där samhället får gå in med stöd och bidrag. Detta sker f. ö. redan i dag. Men i första hand måste ekonomiska åtgärder vidtas och omfördelningar ske inom näringen. En förutsättning är att näringen ekonomiskt förmår göra detta. Enligt vår mening finns denna förutsättning här. Införandet av ett kombinerat avgiftsoch stödsystem är också en åtgärd som skulle få effekter. Det finns självfallet även andra åtgärder som kan vidtas för att vi skall få en fungerande virkesförsörjning, men till dem återkommer vi. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till motion 63, yrkande 3.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1981 82:57. Med motiveringen i denna motion har sedan avletts motionen 1981/82:63 med yrkanden som faller under jordbruksutskottets behandling. Dessa yrkanden är för det första att 3,0 miljarder kronor anslås under tionde huvudtiteln utöver fattade beslut för prisreglering av jordbrukets produkter, för det andra att livsmedelssubventionerna också skall omfatta grönsaker och fisk och för det åtgärder inom skogsnäringen. Jag skall här för min del uppehålla mig vid de två förstnämnda yrkandena. Jag vill först påminna om att dessa förslag ekonomiskt inte svävar i luften. Pås. 18imotionen 1981/82:57 finns en samlad uppställning över de samlade utgifterna och de samlade inkomsterna med anledning av förslagen i motionen. Av denna uppställning framgår att paketet som helhet är totalfinansierat. När inte alla förslag behandlas och beslutas på en gång kan det te sig litet underligt från finansiell synpunkt, men det är en effekt av behandlingsordningen här i riksdagen. De två punkter i motionen nr 63 som jag skall beröra gäller en fråga som vi i vpk drivit i många år under den klara parollen ”bort med moms på maten!”. Ursprungligen hade vi starka betänkligheter mot all konsumtionsskatt. Vi har varit kritiska till först omsen, omsättningsskatten, och sedan momsen, mervärdeskatten. Vi har ansett att skatterna i stället i sin helhet skulle ha lagts på inkomster och varit progressiva. Men med den efter hand allt tyngre skattebelastningen har alla partier tvingats acceptera momsen. Vad vi däremot inte har accepterat är moms på nödvändiga livsmedel. I många andra länder som har moms har man en lägre moms på livsmedel. Vill man välja en sådan väg borde det också vara möjligt här i Sverige. Men det är inte nödvändigt att välja en sådan väg. Det finns en annan väg, som man slog in på en bit in på 1970-talet, då det ännu satt kvar en socialdemokratisk regering och statsfinanserna såg bättre ut än de gör i dag. Den vägen innebar att man införde överföringar från statsbudgeten till prisregleringen på jordbrukets produkter. Dessa livsmedelssubventioner höjdes efter hand, och höjningarna sattes in i lägen då prisstegringarna på livsmedel såg ut att bli särskilt stora. Livsmedelssubventionerna kan ses som en återföring till konsumenterna av vid livsmedelsinköpen erlagd moms, och så har vi hela tiden sett dessa subventioner. Parollen ”bort med moms på maten!” blir då ”bort med momseffekten på maten!” , vilket i praktiken inte skiljer sig så mycket. En rätt viktig skillnad finns emellertid. Väljer man att restituera momsen, så kan man styra subventionerna till från näringssynpunkt värdefulla livsmedel. De värdefullaste och oumbärligaste livsmedlen, som t.ex. mjölk, kan ges hög subvention under det att lyxbetonade och umbärliga livsmedel ej alls får något av subventionspengarna. Denna väg att ta bort momsen på maten är att föredra, och den stöds bl.a. av TCO, som uttalat sig i den riktningen. Det är också ett steg i den riktningen som vi föreslår i den nu förevarande motionen nr 63. Länge var linjen — som kommit att benämnas en mellanprislinje — att subventionerna på livsmedel höjdes i lägen med stora prishöjningskrav. Den linjen hölls fram t.o.m. halvårsskiftet år 1980, strax efter den stora konflikten på arbetsmarknaden. Då skedde den sista höjningen av livsmedelssubventionerna, med 775 milj.kr. Efter denna höjning beräknades det att momsen på de subventionerade baslivsmedlen gick tillbaka till konsumenterna och sålunda var momsen indirekt borttagen. Men här hade vi kommit till en vändpunkt för den då sittande regeringen, och sedan har man Nr 29 fortsatt i motsatt riktning. Onsdagen den Den 1 januari 1981 sänktes i stället subventionerna med 250 milj.kr. och 18 november 1981 den 1 oktober 1981 med ytterligare 300 milj.kr. Den 1 januari 1982 sänks, om inte riksdagen bifaller vår motion, subventionerna med ytterligare 500 milj.kr., och det innebär en total nedtrappning från toppläget den 1 juli 1980 med 1 050 milj.kr. Det innebär att man indirekt höjt momsen på mat med detta belopp. Detta är en linje som vi från vpk bestämt motsatt oss. Nu lär det också vara så att inte heller centerpartiet vill vara med längre på denna väg, som leder till avsättningssvårigheter för jordbrukarna. Vi får se om man från centerpartiet står på sig. Jordbruksministern sade nyligen i radio att det pågick förhandlingar om huruvida regeringen kunde stanna på den subventionsnivå som vi nu har. Då jordbruksministern tillfrågades om han kunde garantera att denna skulle ligga kvar svarade han: Vi garanterar ingenting förrän förhandlingarna är slutförda. Man håller alltså på att genomföra förhandlingar om var man skall stanna. Vår förhoppning, åtminstone om vi inte får igenom vårt eget krav, är att man inte fortsätter på den inslagna vägen. En sådan fortsättning skulle medföra svårigheter både för konsumenterna och för jordbrukarna. I motion nr 57, där motiveringen till motion nr 63 finns, säger vi: ”Momsen på mat måste bort. Det är ett krav som vpk länge slagits för och som vunnit gehör och stöd i breda grupper och många organisationer. I stället för en generell momssänkning bör ett borttagande av momsen på maten inledas. Två och en halv miljard kronor bör anslås för att genom ökade livsmedelssubventioner minska momseffekten på baslivsmedel, fisk och grönsaker. Detta innebär att närmare ' hälften av momseffekten försvinner från dessa varor. Samtidigt bör beslutet i anledning av proposition 1980 1 1982 upphävas. Ett sådant upphävande innebär ytterligare 500 milj.kr. för billigare livsmedel.” Herr talman! Med det nu anförda yrkar jag bifall till motionen 1981/82:63, yrkandena 1 och 2.
Herr talman! Bara några få ord med anledning av vad Per Israelsson anförde här om livsmedelssubventionerna. Jag vill beträffande vpk:s förslag om ytterligare pengar till livsmedelssubventioner, vilket Per Israelsson redogjort för, säga att vi från vårt håll har bedömt det så, att det i dagens ansträngda ekonomiska läge är bättre att anvisa stödet direkt till dem som drabbas mest av de höga priserna på baslivsmedel, nämligen barnfamiljerna. Vi ser vårt förslag om höjning av barnbidraget med 300 kr. per år som ett konsumtionsstöd just till barnfamiljerna, och vi anser det vara ett bättre alternativ.
Herr talman! Med anledning av Gunnar Olssons kommentar kan jag bara säga att det rör sig om helt olika nivåer på våra två förslag. Å andra sidan vill jag säga att vi, om vårt förslag faller, självfallet i andra hand stödjer Gunnar Olssons förslag, som innebär ett mindre stöd, men ändå ett stöd till den mest utsatta gruppen, nämligen barnfamiljerna.

Herr talman! Vi behandlar ju nu jordbruksutskottets betänkande 1981/ 82:8 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder. Jordbruksministern har inledningsvis redogjort för utgångspunkterna för detta betänkande, nämligen den proposition om offentliga satsningar inom skogsvårdens område som regeringen har lagt fram. Den propositionen innehåller förslag om åtgärder som är väsentliga för vårt skogsbruk och vår ekonomi. Förslaget innebär ökat stöd till skogsodling, så att man skall kunna avverka de sämre skogar som finns på ganska stora områden i Sverige. Det skulle ge ett inte föraktligt tillskott när det gäller det virke som vår skogsindustri behöver. Förslaget innebär också att det blir ökade satsningar till skogsvägbyggen. En stor del av de skogar det här gäller saknar sådana vägar, och för att man skall kunna fullfölja det föreslagna programmet krävs alltså att man också bygger vägar. Dessutom innebär förslaget ökade satsningar på skogsbruksplaner. Det blir nämligen ökade bidrag till dem som gör sådana planer. Vidare innebär förslaget ökade anslag till de översiktliga skogsinvesteringarna, som är av vikt för det långsiktiga skogsbruket. Propositionen ger som ett resultat ett ökat virkesutbud, som jag sade. Det är inte så litet det rör sig om — mellan 400 och 500 miljoner skogskubikmeter, ett ganska stort tillskott till de svenska industrierna. Det ger, som jordbruksministern sade, 3 000 nya arbetstillfällen runt om i våra skogsbygder. Det är en mycket stor och viktig satsning. Socialdemokraterna har genom Gunnar Olsson — och också i sin motion — sagt att man kan ställa upp på denna satsning, och jag noterar med tillfredsställelse att vi ändå kan vara överens på den punkten. Även vpk har ju ställt upp och sagt att man stöder förslaget. Däremot är man kritisk mot att vi inte nu finansierar förslaget — man vill ha en finansiering omedelbart. Vi har från centerpartiets sida sagt att det är rimligt att vi vidtar dessa åtgärder och återkommer i budgetpropositionen och då redovisar hur åtgärderna skall finansieras. Jordbruksministern gav ju en del anvisningar om hur man har tänkt att denna finansiering skall ske, nämligen genom att industrin får vara med och hjälpa till att betala en del av vad det kostar. Jag noterade att även vpk ställer upp på den linjen. Socialdemokraterna vill ju satsa mer på skogsvårdsstyrelserna och en del andra saker för att, som de ser det, ge en bättre skogsvård. De vill bl.a. tvinga skogsbrukarna att göra skogsvårdsplaner. Vi anser inte att det är riktigt och vettigt att man tvingar alla skogsägare att göra detta. Vi menar att det är bättre att ge bidrag — och ganska bra bidrag — så att skogsägarna frivilligt gör dessa åtaganden. Vi kan inte gå med på att man sedan skall ha en verksamhet i skogen som innebär att man planerar för skogsägarna. Det måste vara skogsägarna själva som sköter denna planering. Socialdemokraterna vill använda en höjd skogsvårdsavgift för att betala vad dessa åtgärder kostar. Vi kan inte ställa upp bakom den linjen — och jordbruksministern har ju här ganska ordentligt redovisat varför. Det är helt enkelt så att vi den 1 juli höjde skogsvårdsavgiften till det dubbla. Det var ju inte bara en dubbel höjning utan långt mer än så, eftersom vi samtidigt fick en tredubbling av skogsvärdena, på vilka avgiften beräknas. Detta gör att det blir en ganska stark effekt för den enskilde brukaren. Det blir alltså rätt stora summor som en skogsägare får betala. Jag kanske skulle tillägga — när Gunnar Olsson säger att det är den aktive skogsbrukaren man gynnar på det här sättet framför den passive: Det är naturligtvis riktigt, men det är en sanning med modifikation. De som har varit aktiva och huggit väldigt mycket under de senaste åren och därför inte har så mycket att hugga längre utan i stort sett bara har gallringar och röjningar kvar att göra blir i mycket stor utsträckning lidande av en höjning av skogsvårdsavgiften. Gunnar Olsson har sådana exempel på mycket nära håll uppe i Värmland, där man på grund av insektsskador fått hugga ner i stort sett hela sin skog och inte har någonting kvar. Och man har inte heller någonting kvar på sitt skogskonto, eftersom skogskontona nu efter tio år har gått ut — det var en debatt här i kammaren om det för inte så länge sedan. Skogskontona kan alltså inte för alla användas för att betala en höjning av skogsvårdsavgifterna — en höjning som vi motsätter oss. De skogsvårdsavgifter vi har i dag är egentligen för höga. De är högre än vad som krävs för att täcka det som betalas ut i skogsvårdande syfte, vilket inte skall vara fallet. Det innebär att vi förväntar oss att i stället för en höjning få en sänkning av nuvarande skogsvårdsavgifter. Jag vill också rikta mig till Per Israelsson och ta upp livsmedelssubventionerna. Jag kan inledningsvis konstatera att vi egentligen är ganska överens om de grundläggande dragen, att livsmedelssubventionerna är ett bättre system än befrielse från moms för att göra livsmedlen billigare. Motiven för det har Per Israelsson mycket klart redovisat. Vad vi inte kan bli överens om är nivån. Det beror på att vi är tvingade att ta hänsyn till de ekonomiska realiteter som vi lever under, vilket Per Israelsson kanske inte är nödgad att göra på samma sätt. Den 2-procentiga momssänkning som vi nu fått innebär i sig att den moms på livsmedel som konsumenterna betalar går ner med ca 400 milj.kr., och det innebär att den minskning som vi nu får i stort sett neutraliseras. Den moms som vi egentligen betalar för våra baslivsmedel är inte heller så stor, eftersom det mesta kommer tillbaka via subventionerna. Som en upplysning kan jag också nämna att matkostnaderna för oss som konsumenter fått mindre betydelse undan för undan. Man tror kanske inte det, men i början av 1970-talet var det ungefär 26 26 av våra inkomster som gick till matkostnader, medan vii dag ligger på ungefär 20 26. Det innebär att matpriserna inte har samma betydelse för oss som konsumenter som de hade tidigare, även om man kanske i debatten inte har det riktigt klart för sig. Vi har alltså inte kunnat gå med på vpk:s förslag att öka matsubventionerna i det här läget. Annars har vi den principiella ståndpunkten från centerpartiets sida att matsubventioner är det rätta sättet när det gäller att göra livsmedlen billigare. Och vi är beredda att vara med och hjälpa till i den mån som ekonomin ger förutsättningar för det. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande 1981/82:8.

Herr talman! Till Lennart Brunander vill jag säga: Någon debatt här i kammaren om förlängd löptid för skogskonton i skadefall har vi inte haft. Det var nämligen ett enigt skatteutskott som föreslog att man skulle förlänga löptiden från tio till tjugo år i de fall man kunde beteckna ett område som katastrofområde. Och det var en fullständigt enig kammare som tog det beslutet så sent som i förra veckan — det föregicks inte alls av någon debatt. Lennart Brunander säger att han är glad över att vi från vårt håll ställt upp påaatt bli av med des.k. skräpskogarna. Ja, det är inget nyvaknande från vårt partis sida. Den frågan drev vi mycket hårt i virkesförsörjningsutredningen alltifrån utredningens början. Vi fick politisk enighet om detta i utredningen, och det som sker nu i kammaren är bara en uppföljning av den diskussion som fördes i utredningen och som finns med i betänkandet. När det gäller skogsvårdsavgiften rör det sig inte om några stora belopp. Skogsfastigheterna i landet som helhet har i genomsnitt en yta på 35 hektar. Så är det hemma i Värmland, och det är ungefär ett riksgenomsnitt. Det innebär att den höjning vi har föreslagit blir en merutgift för skogsägaren i snitt på 740-750 kr. per år. De pengarna är avdragsgilla och kommer skogsbruket till godo. Jag vill upprepa att den skogsägare som är aktiv och tar tagiskräpskogarna för att så snabbt som möjligt få bort dem och ge plats åt ny skog får möjligheter till bidrag. Men för den passive skogsägaren, som inte tar tag i detta problem, blir det givetvis en belastning. Men jag tycker också att detta borde vara inkörsporten för den passive till att bli en aktiv skogsägare. Det är vår mening.
Herr talman! Till Lennart Brunander skulle jag vilja säga att det inte finns någon motsättning mellan en skogsvårdsavgift och avgiften för skogsindustrin som en finansieringsform för olika åtgärder inom skogsnäringen. De går säkert att använda också som styrmedel. Det är fullt möjligt att tillämpa båda metoderna. Jag är övertygad om att de nu föreslagna åtgärderna inte på långa vägar kommer att räcka till för att man skall kunna bedriva ett bra skogsbruk. Många flera åtgärder kommer att erfordras. Det kommer att kosta mycket mer pengar. Jag tror att det är nödvändigt att se på båda finansieringsformerna. När det gäller skogsvårdsstyrelsen har vi i motioner krävt att deras anslag skall höjas väsentligt. De har fått utvidgade uppgifter, ökad tillsyn. Hur skall Nr 29 man kunna leva upp till skogsvårdslagen då resurserna t.o.m. dras ner för skogsvårdsstyrelsen. De har ingen som helst möjlighet att fylla de uppgifter som de är satta att klara. Det är inte bara fråga om tillsyn, det är fråga om information, upplysning osv. Men till den frågan återkommer vi då Skogsbruk och budgetpropositionen läggs fram, om inte våra önskemål är uppfyllda då.

Herr talman! Till Lennart Brunander har jag inte så mycket att säga, vi var relativt överens. Det som skiljer oss åt är frågan om vilken nivå vi skall lägga subventionerna på, och vilka möjligheter vi var och en på sitt håll bedömer att det finns möjlighet att finansiera livsmedelssubventionerna. Där har vi olika mening. Vi har i vår motion gjort en uppställning där vi redovisat en finansiering. På det området finns det meningsskiljaktigheter huruvida vi kan godta dessa former av finansiering. Det är egentligen där våra meningsskiljaktigheter ligger, inte beträffande sättet att subventionera. Jag kan bara beklaga att den ekonomiska utvecklingen blivit sådan — vilket man inte helt kan skylla på regeringen, även om en del försöker göra det — att vi inte kan leva upp till den målsättning som togs fram i den senaste jordbruksutredningen och som ingår i det senaste jordbrukspolitiska beslutet, nämligen mellanprislinjen, som vi då kallade den. Den innebär att i perioder av—- som jag sade i mitt första inlägg — betydande prisstegringar skall man gå in med subventioner och jämna ut så att det inte blir stora genomslag i matpriserna. Under perioder med lugnare utveckling skall man inte göra det utan låta prisändringarna slå igenom. Det var så det var meningen att det skulle gå till, men så har det tyvärr inte kunnat bli. Nu är subventionerna, som sagt, på väg åt precis motsatt håll — neråt. Jag hoppas att de stannar åtminstone på den nivå där de hamnar den 1 januari och att centerpartiet hjälper till att förhindra ytterligare sänkning. Nu får subventionerna inte sjunka ytterligare.
Herr talman! Till Gunnar Olsson vill jag säga att detta faktiskt har debatterats i kammaren — inte när skatteutskottets betänkande behandlades utan i samband med besvarandet av en interpellation eller fråga av Bertil Jonasson. Skatteutskottets förslag, som också antogs av riksdagen, innebar att de som drabbats i dag och framöver blir hjälpta. Men de som har haft sina pengar innestående i tio år och nu tvingas ta ut dem blir inte hjälpta av det förslaget. De kommer att drabbas mycket hårt av den höjda skogsvårdsavgiften. Jag står fast vid vad jag sade tidigare om skogsvårdsavgiften. Vi inom centern anser att det är helt felaktigt att gå fram så hårt. John Andersson sade att vi bör kunna använda båda finansieringssätten, både skogsvårdsavgifter och avgifter på skogsindustrin. Ja, det är ju det systemet — att använda båda sätten — som vi förhoppningsvis är på väg in i nu. Vi har redan skogsvårdsavgifter, och vi kan tänka oss att lägga avgifter på 101 industrin för att bekosta de förslag som nu finns. Jag vill avsluta debatten med att säga några ord om matsubventionerna. Det sätt på vilket matsubventionerna skall delas ut och hur vi skall försöka göra maten billigare är inte någon större stridsfråga. Jag återkommer till vad jag sade tidigare, att det naturligtvis är de ekonomiska möjligheterna i samhället som bestämmer hur långt man kan gå i detta avseende. Men det faktum att momsen har sänkts har ju bidragit till att också matpriserna sänks. Avslutningsvis kan jag också säga att vi välkomnar att Per Israelsson och vpk nu har den uppfattningen att det är riktigare att ha en subvention än att ta bort momsen på mat, vilket ju tidigare har varit ett krav från vpk-håll.

Herr talman! Som ett verksamt led i en socialt inriktad bostadspolitik infördes 1965 statliga tomträttslån att utgå till kommunerna. Därmed förbättrades kommunernas möjligheter att med tomträtt upplåta mark för bostadsändamål. Det ansågs då — och det menar vi socialdemokrater alltjämt —- att kommunalt markinnehav utgör en förutsättning för ett bestämmande inflytande på bebyggelsen. Den 24 september 1981 sätter regeringen in en bredsida mot fortsatta tomträttslån. Enligt regeringsförslaget skall lånenivån sänkas från 95 96 — densamma som när lånen infördes — till 25 26 av beräkningsunderlaget. För övriga lån hänvisas kommunerna till kreditmarknaden. Det betyder att kommuner, intresserade av tomträttsupplåtelse, får ge sig ut på kreditmarknaden och i konkurrens med andra låntagare tävla om befintligt kreditutrymme. Regeringsförslaget innehåller varken garantier eller någon prioritering på kreditmarknaden av kommunala lån för tomträtt. Med detta regeringsförslag passeras en ny etapp på vägen mot en marknadsanknuten bostadspolitik. De flesta här i landet är medvetna om att en social bostadspolitik börjar redan med markkostnaden. Självfallet kan vi från socialdemokratiskt håll inte medverka i denna nedrustning av bostädernas sociala innehåll. Vi föreslår i motion nr 46 en ny form av kreditgivning till kommuner som söker lån för tomträttsupplåtelse — den innebär också en besparing i statens budget. Avsikten med vårt förslag är att — när nu regering och en borgerlig utskottsmajoritet avser att flytta tomträttskrediterna från staten till kreditmarknaden — ge ett lånealternativ som i stort motsvarar de syften som de nuvarande lånen har. Det enda alternativ som då är praktiskt gångbart är prioriterade lån via bostadsinstituten. Den låneformen ger kommunerna garantier för att medel finns när förvärv av mark för tomträttsupplåtelse blir aktuellt. Även de nuvarande tomträttslånen har karaktär av prioriterade lån. Det är således ingen principiell skillnad när vi nu föreslår en motsvarande prioritering i ett nytt lånesystem. Vi har närmare utvecklat dessa tankegångar såväl i en motion som i reservation nr 1 till civilutskottets betänkande nr 3, och jag yrkar bifall till den reservationen. En händelse i civilutskottet vid behandlingen av detta regeringsförslag kan säkert ha sitt intresse att nämna. Moderata samlingspartiet, detta parti som aldrig försummar att yvigt och spänstigt tala om sin egen förträfflighet och rättrådighet, har i den här frågan spelat på trolöshetens alla strängar. Först ett instämmande i den socialdemokratiska motionen, som då fick majoritet i utskottet. Sedan i självaste justeringsögonblicket— vid sittande bord —- lämpar man sin tidigare ståndpunkt över bord och ställer in sig i det borgerliga ledet. Jag klandrar inte civilutskottets moderater, och vi socialdemokrater känner oss inte nämnvärt övergivna, men det är en episod som bjärt bryter mot invanda hedersregler i det politiska arbetet i Sveriges riksdag. Införandet av temporära hyresrabatter har vi socialdemokrater föreslagit i en annan motion. Dessa hyresrabatter har ett enda syfte, nämligen att pressa de alltför höga hyresnivåerna och ge vanliga inkomsttagare ökad möjlighet att efterfråga en modern bostad. Enligt förslaget skall en maximal rabattering kunna utgå första året med 60 kr., andra året med 40 kr. och tredje året med 20 kr. Villkoret för att lånen skall utgå är en skärpning av kostnadskontrollen, en åtgärd som vi socialdemokrater har föreslagit under de senaste riksdagarna. Svensk bostadspolitik befinner sig i en allt brantare utförslöpa. Vi anser det ytterst nödvändigt att hejda den pågående marknadsanpassningen av bostadsförsörjningen, som har fått till följd ett alltmer sjunkande bostadsbyggande och en oroväckande fortsatt nedrustning av byggnadsindustrin. Regeringen har lyckats med det nästan otroliga — att komma på kant med praktiskt taget alla intressegrupper på bostadsmarknaden. Det må gälla företagare, fackförbund, bostadsföretag och hyresgäster. Oavsett övriga intressemotsättningar mellan dessa grupper är man överens om att något måste göras — åtminstone så mycket att byggandet av bostäder åter ter sig meningsfullt. Detta är bakgrunden till det socialdemokratiska motionskravet på temporära hyresrabatter. Detta motionskrav har den borgerliga utskottsmajoriteten gått emot.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 Lån till underhållskostnader har utgått under åren 1979, 1980 och 1981. Varför inte 1982? Regeringen har inte lyckats få fram ett förslag, varken ett förslag om underhållslån enligt utredningsförslaget om underhållsfonder eller något annat. Grundmeningen har hela tiden varit, även när vi förlängde lånen att också gälla 1981, att regeringen skulle ha framme ett förslag som avlöste underhållslånen. Men något sådant förslag finns inte, och därför är det ganska rimligt att riksdagen tar konsekvenserna och ser till att underhållslån, så som de är utformade i det socialdemokratiska förslaget, kan utgå också för 1982. Hyresförhandlingarna i dag ger en mycket splittrad bild. Endast en mindre del av uppgörelserna är klara. Ett trettiotal strandningar ligger för avgörande hos hyresmarknadskommittén. Det är en mycket hög siffra. Bortsett från storstäderna är läget i fråga om outhyrda lägenheter besvärligare än någonsin. Det är främst de unga som inte har råd att bo kvar i sina bostäder. Många av dem har berövats sina arbeten eller inte kunnat få något arbete i dagens Sverige. Genom att säga nej till de nu aktuella underhållslånen och i vetskapen om att lånen skall återbetalas — det är ju inte fråga om några subventioner, som en del tycks tro också här i riksdagen — stänger statsmakterna förutsättningarna för en bred förhandlingsuppgörelse inom hyressektorn. Syftet med lånen är också att dämpa de stora hyreskrav som har ställts inför årets uppgörelser. På ett eller annat sätt måste ändå samhället ställa upp för att medverka i en lånefinansiering av underhållet i hyresbostäderna. Att regeringen lever ett liv i behaglig avskildhet från den allt bistrare verkligheten är ett ur bostadssynpunkt beklagligt faktum som vi inte kan göra mycket åt. Men att vända hyresgästerna ryggen är kanske inte det bästa sättet att skapa trovärdighet åt politikerjobbet. Vårt förslag är att behålla underhållslånen också för 1982, men med hänsyn till det statsfinansiella läget innebär förslaget också att lån skall kunna Nr 29 utgå med högst 10 kronor per kvadratmeter lägenhetsyta och år. Jag upprepar min fråga: Finns det någon borgerligt sinnad riksdagsledamot som vill ställa upp för hyresgästerna? Det är fråga om lån som skall återbetalas — tidigare beviljade underhållslån har redan börjat betalas tillbaka till staten. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 3. Slutligen, herr talman, har vi ett förslag i samband med de temporära hyresrabatterna. Vi planerar för en statlig uthyrningsgaranti som skall gälla för statligt belånade bostäder med hyresoch bostadsrätt i flerfamiljshus. De skall löpa parallellt med hyresrabatteringen med en garanti gällande tre år från färdigställandet. Därmed har jag gått igenom våra reservationer, och jag ber att få yrka bifall till samtliga.

Herr talman! Jag avser att i det här inlägget beröra punkten 3.1.7 i utskottets betänkande. De övriga punkterna i betänkandet kommer senare i debatten att kommenteras av Bertil Danielsson. I motion nr 10 har vi moderater väckt förslag om en rad besparingar inom kommundepartementets verksamhetsområde. Exempelvis kan enligt vår uppfattning 1 milj.kr. sparas genom decentralisering till vägförvaltingen av vissa arbetsuppgifter. Beslut om uppsättande av vägskyltar och bidrag till enskilda vägar behöver naturligtvis inte fattas av länsstyrelse. Dessa ärenden borde utan särskilda kostnader kunna skötas av vägmyndigheterna. Vidare bör SPK:s och SCB:s statistik samordnas. Priskontorens huvuduppgift skall vara av prisövervakande karaktär. Härav följer att prisregleringsverksamheten kraftigt bör begränsas eller upphöra. På det sättet kan 10 milj.kr. inbesparas. Enligt vår uppfattning bör de årliga länsrapporterna som nu belastar länssyrelsernas lönekostnader upphöra. Underlag för planering kan utan olägenhet arbetas fram vid de tillfällen då behov föreligger att revidera redan nu tillängliga data. På detta sätt skulle 5 milj.kr. kunna inbesparas. Vi föreslår vidare att man minskar den kungörelseannonsering som betecknas som stödjande och som inte är reglerad i lag. Även i detta fall blir inbesparingen 5 milj.kr. Utskottets motiveringar för att avslå våra förslag är magra. Det sägs exempelvis att för flera av förslagen gäller att de är föremål för överväganden i olika sammanhang. Med sådana diffusa uttryckssätt torde man kunna avstyrka i stort sett alla förslag som väcks i denna kammare. Ett annat av våra förslag rör den regionala hemkonsulentverksamheten. Eftersom kommunerna har byggt ut en konsumentservice, borde samtliga regionala hemkonsulenttjänster kunna dras in. Det skulle på sikt innebära en besparing på 4 milj.kr. Vad gäller detta och andra förslag framhåller utskottet bl.a.: ”Gemensamt för de förslag som läggs fram i motionen är att de torde 105 förutsätta personalminskningar för att besparingen skall uppnås. Med avseende på gällande lagar och avtal inom området torde det dock knappast vara möjligt att så snabbt minska personalen att någon betydande besparing uppstår under budgetåret 1981/82.” Vi instämmer helt i denna bedömning. Våra förslag omfattar sammanlagt 56 milj.kr. Som framgår av utskottsbetänkandet och vår partimotion med anledning av propositionen om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m., avser denna besparing helt budgetår och att mindre än halva beloppet kan bokföras på första halvåret 1982. Som sagt — det är kanske inte fråga om någon betydande besparing för innevarande budgetår. Men det innebär inte att besparingen inte är viktig och betydande, det blir den budgetåret 1982/83. Enligt vår uppfattning kan indragningen av personal i vissa fall genomföras på det sättet att innehavarna av tjänsterna utan uppsägning överförs till andra arbetsuppgifter. Som framgår av näringsutskottets yttrande till civilutskottet vad gäller hemkonsulenterna har så redan skett i ett fall. En förändring av detta slag förutsätter förhandlingar. Eftersom det vid ett beslut i enlighet med motionens krav är angeläget att snarast få klarhet i framtida arbetsförhållanden, kan man räkna med en stor beredvillighet hos arbetstgarparten att medverka till att dessa förhandlingar kan genomföras snabbt och till att lämpliga lösningar kan åstadkommas. Detta styrker uppfattningen att besparingseffekter bör kunna uppnås även under innevarande budgetår. Herr talman! Jag vill slutligen beröra vårt förslag vad gäller reglerna för beräkning av pensionsgrundande inkomst. Dessa regler är både detaljerade och komplicerade. Detta har medfört att vissa lokala skattemyndigheter tvingats anställa tjänstemän enbart för att kunna hantera beräkningssystemet. Vi menar att beräkningarna bör förenklas så att pensionsgrundande inkomst fastställs till samma belopp som den skattskyldige påförs i taxerad inkomst ur tjänst, rörelse eller jordbruksfastighet. AP-fonden ersätter länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna för deras arbete med beräkningarna av pensionsgrundande inkomst. Ett förenklat beräkningssätt torde leda till väsentligt minskade ersättningskrav. Utskottet framhåller vad gäller denna fråga att eftersom ersättning utgår från AP-fonden uppnås ingen reducering av myndighetsanslaget genom föreslagna förenklingar. Detta är i och för sig helt korrekt. Däremot uppnås naturligtvis en rent samhällsekonomisk vinst — vilket är nog så betydelsefullt. Herr talman! Enligt moderata samlingspartiets uppfattning bör regeringen vidta erforderliga åtgärder för att de i motionen framförda besparingsförslagen genomförs, och jag ber därför att få yrka bifall till reservation nr 5 samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vad jag kommer att säga i mitt anförande blir med nödvändighet delvis en upprepning av vad jag sade för två veckor sedan i en interpellationsdebatt med Birgit Friggebo, där jag hade ställt frågor Nr 29 beträffande hyrorna. Denna upprepning beror på att situationen sedan dess : Onsdagen den tyvärr inte har förändrats. SA 18 november 1981 Missnöjet och oron bland landets hyresgäster är troligen större än någonsin tidigare. Mot bakgrund av de kraftiga prisstegringarna på bl.a. maten, av ständigt återkommande hyreshöjningar, av reallöneförsämringar och minskad köpkraft säger allt flera hyresgäster ifrån: Nu får det vara nog! Allt större grupper av hyresgäster-löntagare protesterar mot regeringens ekonomiska politik och kräver en omfördelning av bostadssubventionerna från ägarsektorn till de allmännyttiga hyreshusen. Man kräver ett slut på orättvisorna, att hyreshöjningarna skall stoppas och att boendekostnaderna skall pressas ned till en socialt acceptabel nivå. Varje hyreshöjning är en lönesänkning. Det är inte förvånande att många hyresgäster — i avvaktan på en annan bostadspolitik och konkreta åtgärder från statsmakterna — nu överväger att vägra betala ytterligare hyreshöjningar. Politiska strejker, husockupationer, blockader, hyresmaskningar och hyresstrejker kan bli resultatet av en fortsatt vägran från en borgerlig regering och riksdagsmajoritet att vidta åtgärder för att undvika stora hyreshöjningar under år 1982 och underlätta möjligheten för tiotusentals ungdomar att få en egen bostad. Det är inte heller förvånande att man i flera allmännyttiga bostadsföretags styrelser på allvar börjat diskutera om man skall meddela staten att man inte anser det vare sig socialt eller politiskt möjligt att begära nya stora hyreshöjningar av sina hyresgäster. Förslag om att begära uppskov med betalning av amortering och räntor på bostadslånen, liksom framställningar till landsting och kommuner, hör till åtgärder som nu diskuteras i de bostadsföretag som ligger sämst till. Ute i kommunerna, i bostadsområden och hyresgästföreningar, på arbetsplatser och i fackföreningar, genom namninsamlingar och uppvaktningar, på möten och debatter, väcks konkreta förslag och ställs krav på stat, landsting och kommuner om olika åtgärder. Krav ställs bl.a. på kommuner och landsting att i avvaktan på åtgärder från regering och riksdag gå in med direkta stödåtgärder till sina bostadsföretag, till sina hyresgäster. Kraven till kommunerna gäller bl.a. direkta bidrag för sociala och allmänna merkostnader, för olika miljöförbättringsåtgärder och för underhåll av fastigheterna. För att man skall undvika hyreshöjningar vid årsskiftet ställs det till landsting och kommuner även krav på tillfälliga lån och bidrag, på tillskott till grundkapital och på stopp för de nya taxehöjningar som drabbar vanliga hushåll. Det blir, herr talman, allt vanligare att kräva av kommunerna och de kommunala bostadsföretagens ledningar att också de skall agera och ställa krav på statsmakterna om ett särskilt riktat stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen. Stödet bör enligt dessa förslag utgöras av ränteoch amorteringsfria lån samt fortsatta underhållsoch hyresförlustlån. Andra förslag till åtgärder som framställs i den bostadspolitiska debatten 107 är prisstopp och prissänkningar på byggnadsmaterial och slopad moms på byggandet, vidare att bostadslånen till allmännyttan skall undantas från årlig upptrappning av räntenivån, att extraavtrappningen av räntesubventionerna inte genomförs samt att skatten slopas på olja för bostadsuppvärmning. En gemensam nämnare för de flesta förslag och krav som ställs i den bostadspolitiska debatten är ett riktat statligt stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen. Vänsterpartiet kommunisterna har med anledning av regeringens förslag om sänkning av momsen och andra ekonomisk-politiska åtgärder i en partimotion bl.a. föreslagit en ordentlig insats för att stoppa hyreshöjningarna. Hyran har stigit mer än flertalet priser; framför allt har hyrorna stigit snabbare än lönerna. Nu begär fastigheteägarna nya hyreshöjningar, som motsvarar 200-250 kr. per månad för en normal trerumslägenhet. Genomsnittshyran för en nybyggd eller nyrenoverad lägenhet har i en del kommuner passerat eller ligger i närheten av 300 kr. per kvadratmeter och år. Det betyder att dessa hyror nu är nästan dubbelt så höga som vad hyresgäströrelsen och andra organisationer anser vara socialt acceptabelt, dvs. 15 960 av en normal industriarbetarlön för en tvåa på 60 kvadratmeter. Jag vill i det här sammanhanget peka på läget i de nu pågående hyresförhandlingarna mellan hyresgästföreningarna och de allmännyttiga bostadsföretagen. Oskar Lindkvist har redan nämnt dem. Som Oskar Lindkvist sade har förhandlingarna strandat för ett trettiotal bostadsföretag — däribland finns flera av de största — och ärendet går nu vidare till hyresmarknadskommittén. Det är inte normalt med så många, vilket bestyrker vad vi redan vet, nämligen att de hyreskrav som har kommit nu är osedvanligt höga. Dessa skall också ses mot bakgrund av de osedvanligt stora höjningarna de senaste åren. Hyreshöjningarna kan dock stoppas, och ett hyresstopp för hela hyresmarknaden kan åstadkommas genom ett riktat statligt stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen av en storleksordning på omkring 1 miljard kronor. Jag är medveten om att de pengarna måste tas någonstans och att de måste anvisas. Jag vill på en gång säga att de pengarna och mera till mycket lätt kan skaffas fram genom den omfördelning mellan ägarsektorn och hyressektorn som jag tidigare har talat om. Men det är klart att det inte kan ske över en natt eller på en gång. Det är därför nödvändigt att staten i den här omgången går in med detta stöd. Genom bruksvärdesbestämmelserna i hyreslagen får som bekant ett hyresstopp eller lägre hyror hos de allmännyttiga bostadsföretagen samma resultat även i privata hyreshus. Vi har, herr talman, från vpk:s sida under många år lagt fram en rad förslag till åtgärder som sammantaget skulle betyda lägre hyror, bättre boendemiljöer och bättre inflytande för de boende. I detta sammanhang har vi begränsat oss till att föreslå ett par kortsiktiga åtgärder med snabb effekt, som vi ser som de enda möjliga för att vi skall kunna stoppa de stora hyreshöjningar som har begärts för år 1982. Vi föreslår ett riktat statligt stöd till allmännyttan bestående dels av förlängda underhållslån och återinförande av hyresförlustlånen, dels av ränteoch amorteringsfria lån av en storleksordning som behövs för att täcka Nr 29 ”hyreshöjningsbehovet” sådant detta ser ut efter hyresförhandlingarna. I direkt anslutning till vårt förslag om ett återinförande av hyresförlustlånen vill jag också peka på en annan sak som är mycket oroande. Situationen beträffande outhyrda lägenheter är nu besvärligare än den någonsin har varit, bortsett från storstäderna. Det har aldrig tidigare funnits så många outhyrda lägenheter. 140 allmännyttiga företag har mer än 1,5 20 outhyrda lägenheter. Det är betydligt mer än en tredjedel av företagen. Utvecklingen mot denna situation har gått ganska snabbt under den senaste tiden. Det är därför mycket angeläget att man också snabbt tar itu med detta och återinför möjligheten till erhållande av hyresförlustlån. Såvitt jag har förstått tänker regeringen tydligen inte vidta eller föreslå några åtgärder som på ett avgörande sätt kan förhindra nya hyreshöjningar eller begränsa kostnadsökningarna i nyproduktionen. I stort sett åser regeringen stillatigande hur bit efter bit av den sociala bostadspolitiken fortsätter att raseras. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att regeringen tydligen är tämligen ointresserad av ett bostadsbyggande på en jämn och hög nivå för att minska bostadsbristen och arbetslösheten. Det görs mycket litet, praktiskt taget ingenting, för att åstadkomma socialt acceptabla hyror och en nödvändig omfördelning och rättvis fördelning av bostadsubventionerna mellan ägarsektor och hyressektor. Den s.k. marginalskattereformen och de begränsningar i avdragsrätten som förslås i samband med den får ingen omedelbar effekt för år 1982. Inte heller i slutändan, år 1985, synes förslagen — om de genomförs — få sådana effekter att de på något avgörande sätt rättar till nuvarande orättvisor. Att i detta sammanhang bl.a. hänvisa till underhållsfondsutredningens förslag om hyresgästinflytande på målning och tapetsering, som har gjorts från regeringshåll, ter sig närmast som ett hån mot hyresgästerna. Hyresgästerna vet nämligen att underhållslånen nu upphör. ”Rätten” att få välja mellan att betala och utföra målning och tapetsering själv eller beställa den hos hyresvärden och betala genom ett särskilt tillägg kan skenbart ge omkring en femtiolapps lägre hyra — från 1983! De fördelningspolitiska och bostadspolitiska effekterna av att fortsätta den förda politiken borde verkligen avskräcka från att som nu sätta på skygglappar, slå sig till ro och ingenting göra! Så, herr talman, slutligen några kommentarer till en del av de punkter som återfinns i civilutskottets betänkande, av vilka en del har blivit föremål för reservationer. Regeringsförslaget om att de statskommunala bostadsbidragen till vissa folkpensionärer nu skall avvecklas går vi från vpk emot, då det innebär direkta försämringar för dem som har sådant bidrag. Utskottet har beräknat att det genomsnittliga bidrag som utgår är drygt 100 kr. per månad, och det är inga småpengar för de pensionärer som har det. Vpk har också yrkat avslag på regeringsförslaget om att den statliga låneandelen för tomträttslån skall sänkas från 95 2 till 25 7 av beräkningsunderlaget. Inga aldrig så sköna omskrivningar och spekulationer om möjligheterna för kommunerna att finansiera större delen av sina markför 109 värv för tomträttsändamål med lån från kreditmarknaden kan dölja att både regeringsförslaget och det socialdemokratiska motionsförslaget innebär en försämring för kommunerna. Ingen torde heller kunna bestrida att bägge förslagen, som motiverats med påståenden om besparingar i realiteten inte får sådana besparingseffekter som kan motivera den försämring som ett genomförande innebär. Jag har svårt att förstå att socialdemokraterna, mot bakgrund av tidigare ställningstaganden om tomträtten och därmed sammanhängande problem, har kunnat föreslå att de statliga tomträttslånen helt skall upphöra. Vpk vill bevara grunderna för tomträttslån och vill i stället genomföra sådana förbättringar som vi många gånger har redovisat i motioner och anföranden i denna kammare. Vpk har inte heller accepterat regeringsförslaget om att avveckla det statliga lånestödet till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader och anläggningar. Trots att genomförandet av sådana åtgärder på sikt är lönsamt, behöver kommunen fortfarande denna stimulans för ett ökat energisparande. Av vad jag tidigare sagt framgår att vi kommer att stödja de socialdemokratiska reservationerna om temporära hyresrabatter, underhållslån och uthyrningsgaranti, eftersom de väl sammanfaller med de krav som vi har ställt i det här sammanhanget — även om vi menar att våra förslag om statligt stöd till allmännyttiga bostadsföretag är rakare och skulle ge bättre och snabbare effekter. Beträffande underhållslånen vill jag gärna notera att socialdemokraterna nu har kommit på bättre tankar än när de för inte så länge sedan var med och röstade ned en vpk-motion med i stort sett samma innehåll. Jag yrkar bifall till vpk-motionen nr 65.

Herr talman! I betänkandet nr 3 behandlar civilutskottet de delar av det ekonomiska paketet som faller inom bostadsoch kommundepartementens ansvarsområden. Vi har ju i riksdagen föregående vecka tagit ställning till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och till ett antal av de stora bitarna i regeringens förslag. Jag tänker därför inte ta upp någon stor bostadspolitisk debatt med anledning av de ärenden som behandlas i vårt betänkande. Tore Claeson sade i sitt anförande att han skulle behöva upprepa vad han hade sagt i en debatt med bostadsministern Birgit Friggebo för bara någon vecka sedan. Jag tycker då att vi kan hänvisa till protokollet från den debatten när det gäller de synpunkter som framfördes om det hyrespolitiska läget. Jag skall göra några kommentarer till de förslag som finns i utskottets betänkande. När det gäller tomträttslånen har utskottet gått längre än regeringsförslaget och föreslår att de statliga tomträttslånen till kommunerna helt skall upphöra. Kreditbehovet får i fortsättningen tillgodoses genom krediter från kommunlåneinstituten resp. via obligationer för storstadskommunernas del. Här har den situationen uppkommit att utskottet är enhälligt i fråga om att lyfta ut de här lånen från statsbudgeten och därmed minska belastningen på budgeten med 50 milj.kr. utöver vad regeringen föreslagit. Utskottet har alltså gjort detta ställningstagande, och vi har därmed anslutit oss till ett yrkande i den socialdemokratiska motionen. Oenigheten gäller vilket alternativ som skall antas. Socialdemokraterna föreslår att bostadsinstituten i fortsättningen skall låna ut pengar och att krediterna skall vara prioriterade. För min del vill jag stryka under att den 113 här skillnaden inte ger några särskilt märkliga effekter för kommunerna. Det är fråga om en ränteskillnad på mindre än 1 26. Sedan gör reservanterna ett nummer av att de vill ha krediterna prioriterade. Inte heller det är någonting som är särskilt praktiskt viktigt. Riksbanken bedömer nämligen att kommunerna kan täcka det här kreditbehovet ändå, och då är ju skillnaden i sak begränsad till, som jag redan sagt, den lilla skillnaden i räntekostnader. Under alla förhållanden är det här inte fråga om skillnader som på något sätt är avgörande för tomträtten som sådan. Valen mellan tomträttsupplåtelse och försäljning kommer även i framtiden att göras mot bakgrund av andra bevekelsegrunder. Utskottet avstyrker också de socialdemokratiska motionsförslagen om temporära hyresrabatter, underhållslån och en uthyrningsgaranti — förslag som socialdemokraterna vidhåller i de reservationer som Oskar Lindkvist har yrkat bifall till. Kostnaderna för underhållslånen har beräknats till drygt 250 milj.kr. Det är alltså pengar som reservanterna efter riksdagens tidigare beslut nu saknar täckning för. De övriga förslagen har i likartad utformning bedömts tidigare av riksdagen och har även då avvisats. Jag har självfallet ingen invändning mot syftet som sådant, nämligen att öka nyproduktionen. De budgetmässiga skälen mot att subventionera räntor ner till praktiskt taget noll är emellertid så starka att den här utvägen inte är realistisk för majoriteten. Det jag nu har sagt om de socialdemokratiska reservationerna gäller även vpk-yrkandena. Vi får säkert också anledning att återkomma till de här frågorna i andra sammanhang under detta riksmöte. Moderaterna har också reserverat sig och yrkar bifall till sin motion. Jag skall inte säga särskilt mycket om den reservationen. Jag tycker att både reservationen och den motion som ligger bakom är ett exempel på att det inte är så lätt att omsätta en sparvilja i praktiskt möjliga åtgärder. Det är nämligen så, precis som utskottet har sagt i sitt betänkande, att förslaget inte är genomförbart på det sätt som man har tänkt sig i motionen och reservationen. För att det över huvud taget skulle kunna få några effekter måste personal friställas redan från den 1 januari 1982, och det är alltså inte möjligt. Dessutom är det så att om vi skall få någon effekt av detta, skall vi fatta beslut om att ta bort arbetsuppgifterna som sådana från länsstyrelse och andra organ. Detta måste i så fall grundas på att det framförts förslag från en rad olika departement. Länsstyrelserna behandlar ju inte enbart frågor som hör till kommundepartementets och civilutskottets område, utan den totala anslagsramen för länsstyrelserna är resultatet av att en rad ämbetsverk och departement skall få frågor på den regionala nivån handlagda av länsstyrelserna. Därför är det inte möjligt att på kort tid och med den effekt som man från moderaternas sida har tänkt sig behandla den typ av frågor som tagits upp i den här motionen. Förslaget får väl betraktas som ett litet olycksfall i arbetet. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till civilutskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill återkomma till Kjell Mattssons synpunkter beträffande tomträttslånen, och då närmast till motiveringen för att man nu helt skall avskaffa de statliga tomträttslånen. Jag tror att det finns anledning att erinra Kjell Mattsson om det han säkerligen också själv inser mycket väl, nämligen att detta i realiteten inte handlar om någon besparing totalt sett. Däremot handlar det i realiteten om ökade svårigheter för kommunerna, som idet här sammanhanget nu får ge sig ut på kreditmarknaden och få sämre lånevillkor.

Det kan få allvarliga konsekvenser, om staten helt plötsligt går in och på det här sättet plockar bort ett instrument som finns och försvårar för kommunerna att finansiera köp av mark som skall upplåtas med tomträtt. Jag har som sagt inte sett några andra motiv för detta än den påstådda besparingseffekten. Jag kan nämna att jag har haft kontakter i den här frågan med förståsigpåare i bostadsdepartementet, som har vitsordat att det genom den åtgärd som nu skall vidtas i realiteten icke blir fråga om någon reell besparing. Jag måste säga att jag är väldigt besviken över att man på det här sättet har gett sig på en så viktig sak som det här handlar om, nämligen kommunernas möjligheter att bidra till en bra bostadsförsörjning.
Herr talman! Vi betraktar ju bostadsministerns och regeringens proposition som en attack mot den sociala bostadspolitiken. Det är alldeles riktigt, som Kjell Mattsson säger, att båda riktningarna i civilutskottet har lämnat bostadsministerns förslag åt sitt öde och utarbetat var sitt alternativ till regeringens proposition. Vad vi har sagt inom socialdemokratiska partiet är att vi skapat ett alternativ som ligger så nära som möjligt de lån som nu sannolikt kommer att försvinna genom majoritetens ställningstagande. Skillnaden mellan er i utskottsmajoriteten och reservanterna är kort uttryckt att ni med det förslag som ni har lagt fram i betänkandet inte vet någonting om hur finansieringen kommer att kunna genomföras. Visserligen har riksbanken sagt att den skall medverka till att sälja obligationer, men ni vet ännu inte om några kommer att köpa dessa obligationer. Det finns inga garantier för kommunerna i ert förslag till finansiering. Det finns ingen prioritering innebärande att medlen finns när kommunerna behöver dem. Dessutom är pengarna i ert förslag dyrare än pengarna i det socialdemokratiska förslaget. Vi föreslår prioriterade medel till en lägre ränta än vad ni föreslår. Det är den avgörande skillnaden mellan de två förslag som föreligger. Jag håller gärna med Kjell Mattsson om att det kanske inte blir någon särskild effekt på kommunerna. Men om så är fallet, vad är det då som gör att ert förslag kostnadsmässigt är högre för kommunerna än reservanternas, i denna viktiga fråga? i; Vidare tar Kjell Mattsson upp diskussionen om vad förslagets genomförande skulle kosta. Jag vill säga att det inte är pengar för att klara underhållslånen som fattas, utan att det är viljan som det är fel på hos den borgerliga majoriteten. Enbart avdragen för villor vid beskattningen drar nämligen en samhällskostnad på ungefär 16-18 miljarder kronor. Vad vi nu pratar om är att staten skall låna ut 250 miljoner. Lägg märke till att det är fråga om en utlåning och att det sker i ett läge när pengarna från de tidigare lånen håller på att återvända till statskassan! Det är alltså inte fråga om att vi inte har råd utan om att ni inte ställer upp för hyresgästerna i ett besvärligt läge på hyresmarknaden. Detta är en mycket viktig och en avgörande skillnad mellan de två förslag som vi nu diskuterar.
Herr talman! Beträffande tomträttslånen är det bara att konstatera att genom det förslag som utskottsmajoriteten nu lägger fram avlastas pengar för tomrättslånen från budgetens totalbelopp. Det har också vid en hearing i utskottet klargjorts att riksbanken kommer att medverka till att det blir utrymme för kommunlåneinstituten och obligationsmarknaden för att tillgodose kommunernas behov av upplåning för ändamålet. Det är faktiskt jämfört med mycket annat fråga om ganska små belopp. En anledning till att vi har följt den angivna linjen är att man, om man skulle ha bifallit socialdemokraternas förslag, skulle ha fått genomföra en lång rad förändringar, innan det över huvud taget hade varit möjligt att få det hela att fungera. Jag tänker på sådant som t.ex. förändringar i bostadsinstitutens stadgar. Vi bedömde att det var en så pass stor operation att den inte skall genomföras enbart för att göra det möjligt att ta upp tomträttslånen på den prioriterade marknaden. Oskar Lindkvist säger vidare att det för genomförande av de förslag som socialdemokraterna har lagt fram inte erfordras stora pengar. Jag konstaterar då att genom de omröstningar som ägde rum i kammaren föregående vecka har alternativpengarna redan försvunnit. Det finns alltså inte kvar något utrymme för socialdemokraterna att ta dessa pengar i anspråk. Självfallet kan man i och för sig göra det och i så fall få ett i förhållande till socialdemokraternas motion ökat budgetunderskott. Självfallet kan man göra så, men jag bestrider den beskrivning som Oskar Lindkvist här ger när han säger att det inte är pengarna utan viljan som saknas. De förändringar som har gjorts inte enbart på det bostadspolitiska fältet utan också på en rad andra områden av samhället har helt betingats av att vi har en strävan att få ned statens budgetunderskott. I andra sammanhang brukar man ju från socialdemokraternas sida inte spara på krutet när det gäller att skälla på regeringen för att den har låtit budgetunderskottet bli alldeles för stort. Men varje gång vi här i kammaren diskuterar förslag som kostar pengar, då är det Nr 30 alltså väldigt gott om pengar. Onsdagen den Så gör Oskar Lindkvist en jämförelse med underskottsavdragen för villor. 18 november 1981 Jag tycker att det belopp som Oskar Lindkvist nämnde — och som figurerar i debatten — är alldeles för högt. Om man jämför med de siffror som har Tomträttslån och angivits i bostadsdepartementets beräkningar tidigare, så finner man att det underhållslån, innebär en kraftig överdrift. Vi har dessutom haft ett högt ränteläge, och det är inte något som precis har underlättat situationen för dem som i stället för hyra betalar räntor. Därför tycker jag att man inte kan göra den typen av jämförelse och bara utgå från att de som betalar räntor har gott om pengar och att man gott kan höja deras kostnader och ge pengarna till dem som betalar hyror.
Herr talman! Det är riktigt, Kjell Mattsson, att vårt förslag avlastar budgeten. Och att vi lägger hela finansieringen utanför statsbudgeten är också korrekt. Men faktum är att ni icke har någon enda garanti mer än riksbankens förord när det gäller att finansiera kommunernas efterfrågan på lån till tomträtter. Skillnaden mellan ert förslag och vårt är att vi prioriterar de pengar som skall finnas tillgängliga när kommunerna efterfrågar lån för att skaffa mark till tomträttsupplåtelse. Det är nu fråga om ett tvärkast i statens medverkan vid kommunal upplåning till tomträtt. Därför har vi arbetat fram ett förslag som har så nära anknytning till det gamla förslaget som möjligt. Sedan säger Kjell Mattsson — och det har också utskottet skrivit i sitt betänkande — att förslaget medför en rad administrativa svårigheter. Ja, men de administrativa svårigheterna är inte av den storleksordningen att de förtar fördelarna med den socialdemokratiska reservationen. Vore det så, att vi varje gång riksdagen skulle fatta ett beslut skulle hänga upp oss på administrativa svårigheter, då skulle riksdagen bli handlingsförlamad. Det är alltså här fråga om att upphöja små problem till stora saker för att ha ett argument mot det socialdemokratiska förslaget. Kjell Mattssons förslag lovar inget bestämt när det gäller pengar som kommunerna skall låna till tomträttsupplåtelse, den saken är absolut ett faktum. Beträffande finansieringen är det ju riktigt att fr.o.m. gårdagen sänktes momsen i de svenska affärerna. Det ställde verkligen till med administrativt trassel, men det bekom tydligen inte majoriteten här i riksdagen någonting. 250 milj.kr. skall här ses i förhållande till ett budgetunderskott på nära 80 miljarder. Att börja prata om att vi skall spara när det gäller hyresgästerna, som är i stort behov av ett stöd för att klara sina hyror, det tycker jag egentligen är ett övermod som Kjell Mattsson gott kunde bespara sig. Vi har lagt fram förslag om alternativa finansieringsmöjligheter. Vi kan i rimlighetens namn inte hjälpa att den borgerliga majoriteten konsekvent röstar ner de socialdemokratiska finansieringsförslagen.
Herr talman! Kjell Mattsson återkommer — liksom också utskottet har gjort — till att det blir en avlastning på budgeten med 50 milj.kr. Nu är det ändå så att man får in pengar i form av amorteringar och räntor när det gäller de tidigare tomträttslånen. Även om det budgetmässigt kan redovisas på det sättet att det är en avlastning på 50 milj.kr., är det inte en besparing. Det är detta jag har uppehållit mig vid. Reellt sett handlar det alltså icke om någon besparing — vilket ändå har varit motivet för den här förändringen. Jag skulle vilja peka på att alla åtgärder som försvårar situationen för kommunerna i det här avseendet också har en annan sida. De gör det lättare för privata markintressen och underlättar markspekulation av olika slag.

Sedan skulle jag vilja ställa en fråga. De lånevillkor som nu gäller för tomträttslånen inkluderar bl.a. amorteringsfrihet. Vilka garantier finns det för att kommunerna inte kommer att erhålla sämre villkor än med den statliga tomträttslånegivningen? Jag skulle gärna vilja ha ett besked på den punkten av Kjell Mattsson.
Herr talman! Först vill jag säga till Oskar Lindkvist: Jag kan hålla med om att detta att man behöver vidta en del administrativa förändringar inte får hindra att man genomför reformer. Däremot har vi sagt att för den här rätt begränsade frågan om krediter på 200 milj.kr. är det en alldeles för stor operation att vidta de förändringar som skulle behövas i bostadsinstitutens villkor, som är stadgemässigt fastslagna. Men det hela kan naturligtvis komma i ett annat läge, om vi diskuterar ytterligare överföringar på kapitalmarknaden. Vi är inte alls ängsliga för kapitalförsörjningen, utan litar på att riksdagens riksbank står fast vid de löften som getts vid dessa diskussioner och ser till att kommunlåneinstituten och obligationsmarknaden får tillgång till det kapital som kommunerna kan komma att efterfråga. Sedan menade Tore Claeson att det inte var fråga om besparingar, eftersom det flyter in amorteringar. Men det kommer det att göra i fortsättningen också. Kvar hos staten kommer att finnas inkomstsidan av kommunernas amorteringar för tomträttslånen. Beträffande villkoren kan jag svara med att hänvisa till vad som står i utskottets betänkande. Lånevillkoren är annorlunda, vare sig man väljer socialdemokraternas reservation eller utskottsmajoritetens förslag. Det beror på att kommunlåneinstituten inte arbetar med lån som är amorteringsfria under ett antal år.

Herr talman! Civilutskottets betänkande berör den ekonomiska politiken — Tomträttslån och och avser åtgärder för att stimulera bostadssektorn. I betänkandet återfinns underhållslån, ett särskilt yttrande, där det sägs att vissa frågor som är väsentliga inom bostadssektorn skall aktualiseras i annat sammanhang. Det får ses som en bostadspolitisk markering. Med hänsyn till detta särskilda yttrande skulle jag vilja anföra några synpunkter. Jag försökte den 27 oktober i år att få en dialog med bostadsministern i hyresförlustlånefrågan, och förväntade mig kunna få ett besked om vilka åtgärder regeringen skulle kunna tänka sig att vidta. Jag fick ett kort och i och för sig ganska kärvt svar. Bostadsministern avstod därefter med en axelryckning från vidare dialog. Jag skall inte upprepa de argument som jag då anförde, även om det egentligen i sak skulle behövas. Men frågans storlek och de betydande problemen för många kommuner gör det angeläget att ta upp frågan i det här sammanhanget. Den berör också viktiga och centrala delar när det gäller bostadspolitikens framtida utformning. Detta har dokumenterats bl.a. av att SABO till regeringen har överlämnat ett mycket omfattande material som visar problemens storlek. Många av de berörda kommunerna och deras hyresgäster har också uppvaktat statsrådet med de här frågorna. Tittar man på kommuner som har speciella svårigheter kan man notera att t.ex. Säffles bestånd av outhyrda lägenheter uppgår till 20,5 96. Landskrona har 16,4 20, Laxå 15,3 20, Oxelösund 15,1 96 och Gullspång 15,0 26. Min egen hemkommun Hallstahammar hade den 1 mars, enligt bostadsstyrelsens statistik som jag nu redovisar, 14,8 26. Den kommunen redovisade att man då hade 172 tomma lägenheter i sitt bestånd. Nu kan det noteras att man från den 1 mars till i dag i det närmaste fått en 50-procentig ökning av de outhyrda lägenheterna. Det är klart att detta utgör ett stort problem i en, jag vågar säga, näringspolitiskt krisdrabbad kommun. I sitt svar den 27 oktober nämnde statsrådet att bostadsstyrelsen aviserat att den skulle belysa problemen för de kommuner och bostadsföretag som under lång tid haft en stor del av sina lägenheter outhyrda. Jag hade tänkt mig att jag skulle få svar på min fråga vid det tillfället, men jag ställer frågan återigen i dag med den förhoppningen att statsrådet tar upp den och försöker analysera den.

Ökningen av antalet outhyrda lägenheter är en direkt spegling av den ekonomiska situationen och den vikande sysselsättning som är att notera på många orter i landet. Påfrestningarna blir särskilt stora i ett antal av landets redan tidigare mest utsatta kommuner, som har haft att notera de här hyresförlusterna i sin budgetberedning under många år. Men det är inte riktigt att de som redan förut lever i en besvärlig ekonomisk situation nu också skall tvingas att på egen hand ta konsekvensen av en sådan hög andel outhyrda lägenheter. Bostadsföretagen själva kan genom egna åtgärder endast marginellt påverka uthyrningssituationen. De outhyrda lägenheterna har på ett övervägande antal orter ett direkt samband med den vikande sysselsättningen och den bristande regionalpolitiken samt med avsaknaden av en industripolitik i det här landet. Bortfallet av hyresförlustlånen har inte kompenserats med relevanta justeringar av det extra skatteutjämningsbidrag som utlovades, när man tog bort hyresförlustlånen. Det finns därför, herr talman, starka skäl för den fråga som jag inledningsvis ställde till bostadsministern. Jag hoppas att jag får besked om hennes syn på saken.
Herr talman! Jag vill i anslutning till Thure Jadestigs resonemang kring hyresförlustlånen först säga att också jag erinrade om situationen, då jag i mitt första inlägg här i kväll pekade på hur snabbt dessa problem tilltagit och på den stora omfattning som de har. Det är i första hand sådana orter som den Thure Jadestig kommer ifrån som drabbas. Med andra ord är det industriorter och främst en-industriorter som särskilt drabbas av problemen med outhyrda lägenheter. Det är så att säga gamla problem som kommit tillbaka till i stort sett samma orter som tidigare. Thure Jadestig sade att han i oktober månad hade aktualiserat frågan om hyresförlustlån. Han hade ett utomordentligt tillfälle att aktualisera frågan sex månader tidigare, då han emellertid var med om att rösta mot en vpk-motion om att återinföra hyresförlustlånen. Det skedde, om jag minns rätt, i april månad i år.

Herr talman! Bostadsfrågorna tilldrar sig i regel ganska stort intresse såväl här i kammaren som i den allmänna debatten. I den proposition som nu behandlas har regeringen inte lagt fram några mer genomgripande förslag. Propositionen är ändå i sina olika delar ägnad att hälsas med tillfredsställelse. De besparingsbelopp som det är fråga om är relativt blygsamma. Det är trots detta en utveckling i rätt riktning. Jag skall närmast ta upp de s-reservationer som är fogade till betänkandet. Inte heller de berör några centrala frågor. Reservationerna speglar ändå på sitt sätt den syn som socialdemokraterna har på bostadspolitiken. I samhället av i dag uppträder inte så sällan brister och olägenheter i olika sammanhang. Inom parentes sagt har det ju egentligen alltid varit så. För de flesta framstår det som angeläget att eliminera dessa brister. Det kan då synas naturligt att politiker via politiska beslut rättar till det som de anser vara orättvist. Särskilt markerad tycks denna uppfattning vara inom socialdemokratin. Varje liten avvikelse från det som anses vara idealtillståndet måste bli föremål för åtgärd, genom exempelvis lagstiftning, bestämmelser eller förbud. Kort sagt synes det vara en medveten strävan från socialdemokraternas sida att i varje situation styra utvecklingen med politiska beslut. Här finns framför allt två allvarliga invändningar att resa. För det första får vi härigenom på sikt ett genomreglerat samhälle, där den enskildes utrymme minskas i takt med att tillvaron regleras. Även om man i varje litet enskilt fall möjligen skulle finna motiv för politiska ingrepp, blir alla de hundratals andra liknande besluten sammantagna förödande. Varje mänsklig aktivitet får inte bli föremål för politisk styrning. Vi känner alla till att bostadssektorn redan nu är en av de mest genomreglerade. Trots detta, eller kanske på grund av detta, återstår det eller dyker det upp nya problem. Att då ytterligare öka styrningen måste vara felaktigt. För det andra är praktiskt taget varje socialdemokratiskt förslag i dessa hänseenden förbundet med ökade utgifter. Även här borde man ta hänsyn till helheten. Alla enskilda utgiftshöjningar blir, sammantagna, till stora belopp. I det enskilda fallet är det nödvändigt att se resultatet i förlängningen. Något utrymme för ökade utgifter finns inte nu. Jag tycker att man skall se de här reservationerna från socialdemokraterna i ljuset av dessa små betraktelser. I reservationerna 2, 3 och 4 vill de lösa de problem på bostadsmarknaden som i varje fall reservanterna har upplevt med olika slags stöd och bidrag. Min uppfattning är att man inte löser några problem med hyresrabatter eller uthyrningsgarantier. Möjligen skjuter man problemen framför sig, och under tiden har det hela kostat pengar. Om man t.ex. ger hyresrabatter till nyproducerade bostäder under en viss tid skulle, inte oväntat, de som flyttade in strax innan rabatten började gälla kunna fråga varför inte de också får rabatt. Liknande fenomen skulle kunna uppstå när rabatten upphör. På så sätt kan nya bestämmelser, nya ingrepp, lätt leda till nya krav, osv. Min uppfattning är att det behövs andra åtgärder för att få ordning på de problem som rör bostadsproduktionen och de höga kostnader som är förbundna med den. Men egentligen ligger de stora frågorna utanför dagens debatt, och det finns anledning att återkomma till dem. Socialdemokraterna vill förlänga underhållslånen med ytterligare ett år. Riksdagen har så sent som i våras sagt att överväganden avseende underhållsfinansieringen bör anstå till dess ett definitivt förslag föreligger. Det har alltså varit känt att mer pengar här inte var att vänta. Bl. a. mot denna bakgrund finns det nu ingen anledning att bifalla den reservationen. När det gäller reservation 1 vill jag konstatera att socialdemokraterna här inte tagit steget fullt ut. Även om man, som socialdemokraterna vill, flyttar ut tomträttskrediterna från staten skulle dessa vara prioriterade. Då skulle ännu en viss lånevolym rymmas inom den prioriterade sektorn och av den anledningen skulle vissa andra negativa effekter uppstå i systemet. Nr 30 Herr talman! Jag vill mot denna bakgrund yrka bifall till utskottets hemställan vid punkterna 1-9 och bifall till reservation 5. Men jag vill ändå passa på tillfället att något beröra det inledningsanförande som Oskar Lindkvist höll före middagsuppehållet. Han angrep oss Tomträttslån och moderater för vårt agerande i utskottet. Något av orden trolöshet eller trolös underhållslån, användest.o.m. Det är kanske något förvånande att man tar upp en debatt på det sättet beträffande utskottets handläggning av ärenden. Som Oskar Lindkvist väl känner till arbetar vårt utskott så, att ledamöterna yrkar bifall till en proposition eller motion eller på annat sätt ger sin vilja till känna, och detta är alltså preliminära ställningstaganden. Det är på intet sätt någonting som man vid justeringen måste hålla fast vid. Det är först vid justeringssam manträdet som det slutliga ställningstagandet äger rum. I det här aktuella fallet — det gäller tomträttslånen — stödde vi preliminärt den socialdemokratiska motionen. Vi fann den vara det bästa förslaget. När justeringssammanträdet närmade sig hade emellertid centern och folkpartiet ett annat förslag, som innebar att man frånträdde propositionen på en viktig punkt. Från vår synpunkt var detta förslag det allra bästa. Vi tog oss då friheten att stödja det. Så har det gått till. Jag kan förstå att Oskar Lindkvist känner indignation över att det blev på det här sättet, men man får väl inte låta besvikelsen speglas alltför mycket i debatten.
Herr talman! Det är ett par saker jag vill säga till Bertil Danielsson. Jag känner absolut ingen indignation över moderaternas uppträdande — jag har aldrig väntat mig någonting mera av moderaterna i dessa frågor. Jag tillhör den del av svensk arbetarrörelse som aldrig någonsin har trott att det finns beröringspunkter mellan socialdemokratin och den gamla högerpolitiken. Jag känner ingen indignation. Tycker inte Bertil Danielsson själv att moderaterna genom det här agerandet sviker den mytbildning som man försöker att åstadkomma i svensk politik. Här finns enligt min mening utrymme för en mycket skarp självkritik. Jag tror att Bertil Danielsson skall fundera litet närmare över denna avvikelse från det normala förfaringssättet. Även om vi har delade meningar brukar vi försöka hålla vår hederskodex högt. Jag skall inte gå in på Bertil Danielssons diskussion om vad vi uttalat i vår reservation — det har jag redan diskuterat med Kjell Mattsson. Jag tror att det är fullt tillräckligt. Men en sak vill jag säga. När Bertil Danielsson talade om socialdemokratin, bostadspolitiken och regleringarna gick det en fläkt av 30-talet genom kammaren. Det är gammal skåpmat som brukar tas fram på moderaternas egna sammankomster. Bertil Danielsson sade att det nu inte finns något utrymme för utgifter och att vi håller på att få ett genomreglerat samhälle. Kommer inte Bertil Danielsson ihåg att vi sedan 1976 har en borgerlig regering? Under denna tid NÅ har moderaterna två gånger varit med i den borgerliga regeringen. Båda gångerna har de troppat av, ganska molokna och besvikna över att de inte lyckats uträtta någonting värdefullt i regeringen. Vad gjorde ni i regeringen mot regleringarna? Berätta för oss som sitter här i kammaren vilka märkliga och mäktiga insatser moderaterna gjorde för att komma åt det svenska regleringssamhället! Det är viktigare än att komma med en massa svammel om hur socialdemokraterna enligt moderaternas uppfattning borde bete sig i svensk bostadspolitik.
Herr talman! Oskar Lindkvist har uppenbarligen två skäl att vara indignerad. Det berör honom uppenbarligen ganska illa att vi tog en saklig ståndpunkt i utskottet. Jag kan inte föreställa mig — även om jag är relativt ny här i kammaren — att det är någonting så unikt att man måste göra ett stort nummer av det. När det gäller min allmänna ståndpunkt i bostadspolitiken berör det uppenbarligen också Oskar Lindkvist mycket illa att vi vid olika tillfällen för fram de synpunkter som vi anser bör ligga i botten när vi formar vår politik. Oskar Lindkvist använder uttryck som en fläkt av 30-talet och skåpmat som vi använder på våra egna möten! Jag tror att det kan vara ganska bra att Oskar Lindkvist har tillfälle att lyssna på de synpunkter som kommer fram i sådana här sammanhang. Min huvudinvändning mot den socialdemokratiska politiken i dessa sammanhang var och är alltjämt att socialdemokraterna tror sig kunna klara alla problem i samhället via ökade regleringar. Så är icke fallet. Trepartiregeringen har brutit den trenden. Alltsedan 1976 har en hel rad åtgärder vidtagits som har brutit den utvecklingen. Oskar Lindkvist känner själv till vilka punkter det rör sig om, så det finns ingen anledning för mig att räkna upp dem här. Det har hänt en hel del, och jag ville i mitt inlägg nyss påpeka att från socialdemokratisk sida är man inte beredd att gå oss till mötes. Man vill alltjämt styra.
Herr talman! Det är självklart att jag lyssnar på Bertil Danielsson. Jag har i nära 40 år då och då lyssnat på företrädare för tidigare den gamla högern och numera moderata samlingspartiet. Det är precis samma resonemang nu som jag har hört under fyra decennier. Era omdömen om svensk socialdemokrati och dess regleringsiver är ingenting nytt — det är en fläkt från det gamla 30-talet och ingenting annat. Jag frågade emellertid om Bertil Danielsson kan berätta för oss vilka märkliga åtgärder som de regeringar vidtog som hade nöjet att ha representanter från moderata samlingspartiet. Vad har ni gjort som har förändrat förutsättningarna för svensk bostadspolitik, för dess administration. dess b ati och dess regleringar? Det är det frågan gäller. Allt det andra kan vi lämna åt sidan, för jag tror att Bertil Danielsson är för känslolös för att förstå hur viktigt det är att samhället ställer upp på de svagas sida. Det är bakgrunden till de reservationer som vi har avgivit till civilutskottets betänkande.
Herr talman! Oskar Lindkvist ger sig inte. Han vill ha en förteckning över alla de åtgärder som de borgerliga regeringarna har vidtagit sedan 1976. På tre minuter finns det ingen möjlighet att räkna upp allt. Och även om jag skulle kunna göra det har jag inte allt i minnet — jag kan bara nämna några få punkter. Vi har gjort det lättare att bygga i glesbygd. Det har skett en förenkling av bygglagstiftningen. Det har fattats beslut om minskad byråkrati på bostadsområdet. Det finns ytterligare att anföra. Men Oskar Lindkvist är alltså inte beredd att gå med oss på den vägen.

Herr talman! Oskar Lindkvist har i debatten utförligt motiverat de förslag på det bostadspolitiska området som framläggs i den socialdemokratiska motionen nr 46 med anledning av regeringens proposition nr 30, den bilaga som berör bostadsdepartementets verksamhetsområde. Därför skall jag så här i slutet på debatten begränsa mig till några kommentarer till kravet på underhållslån även för år 1982, sett ur hyresgästernas synvinkel. Herr talman! Civilutskottets borgerliga majoritet avvisar vårt motionskrav på ett underhållslån för 1982 med motiveringen att frågan utreds och att man vill avvakta underhållsfondsutredningens slutbetänkande, som har aviserats till våren 1982. Som både Oskar Lindkvist och Tore Claeson har påpekat har underhållslån utgått för åren 1979, 1980 och 1981. Med stor sannolikhet kommer den här frågan att lösas mera långsiktigt från 1983. År 1982 faller alltså bort. Det är inte konsekvent och vållar stora problem för oss som just nu förhandlar med de allmännyttiga bostadsföretagen om hyran för nästa år. Underhållsuttaget i hyran har på senare år ökat mer än andra delar av den totala hyran — från 16 kr. per kvadratmeter år 1976 till 34 kr. för innevarande år — trots att underhållslån utgått de tre senaste åren. Inför 1982 vill de allmännyttiga bostadsföretagen höja underhållsdelen i hyran med över 50 90 från nuvarande 34 kr. per kvadratmeter till 53 kr. per kvadratmeter om det inte blir något underhållslån för 1982. Sammantaget innebär hyreskraven för nästa år en höjning med i genomsnitt nära 20 96 av hyran — alltså drygt 200 kr. mer i månaden för en normal trerummare. Hyran tar i dag nära en tredjedel av en genomsnittlig industriarbetarlön. Vilka är det som drabbas? Jo, de mest betalningssvaga, och det är det allvarliga i situationen. Ungdomar, barnfamiljer och lågavlönade, de som under flera år av borgerligt styre har fått se sin reallön försämras, är de som får stå för fiolerna. Många unga har i dag helt enkelt inte råd att efterfråga en egen bostad. Den sociala bostadspolitiken faller sönder bit för bit, och regeringen står bredvid som passiv åskådare. Ett riksdagens bifall till vårt förslag om 253 milj.kr. i underhållslån för nästa år skulle innebära att kraven på hyreshöjning kunde dämpas med upp Herr talman! Det har sagts tidigare i debatten, men det tål att upprepas: Det är ingen subvention som vi begär, inget statsbidrag till hyran. Vi hemställer att riksdagen — i likhet med de senaste tre åren — ställer pengar till förfogande för detta ändamål som lån. Och lån skall som bekant återbetalas. Jag kan erinra om att de underhållslån som har utgått de tre senaste åren nu amorteras och att beloppen rör sig mellan 4 och 5 kr. per kvadratmeter. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationer som är fogade till civilutskottets betänkande.

Herr talman! Jag kan konstatera att bostadsdepartementets del av propositionen om den ekonomiska politiken har fått en välvillig behandling av utskottet. Bakgrunden är självfallet att de förslag som propositionen innehöll ju inte enbart kan motiveras ur besparingssynpunkt utan gäller önskvärda förändringar i regelsystemet och också är motiverade utifrån andra utgångspunkter: minskat svartjobb vid ombyggnad av småhus, antibyråkrati, rättvisa osv. De meningsskiljaktligheter som förekommer beror på olika åsikter om andra förändringar. Socialdemokraterna och vpk föreslår ytterligare påspädningar på budgetunderskottet, medan moderaterna har aviserat för framtiden ytterligare kraftigt sparande inom bostadssektorn. Jag skall inte här gå in på hela den ekonomiska politiken och förutsättningarna för uppläggningen av bostadspolitiken. Det är saker som har diskuterats i andra sammanhang här i kammaren. I stället skall jag något diskutera lämpligheten av de förslag som har framlagts mot bakgrund av de begränsade resurserna. Socialdemokraterna vill alltså späda på, moderaterna vill rasera bostadspolitiken, och regeringen ligger ungefär mitt emellan med ett ansvar för den ekonomiska politikens restriktivitet, men också med ett ansvar för att försöka uppnå de bostadssociala målen. Det finns ingen anledning att här diskutera moderaternas kommande besparingsförslag — det får vi göra i ett annat sammanhang. Man kan också hänvisa till den debatt som fördes i kammaren förra veckan. Socialdemokraterna framlägger ett förslag om att sänka hyrorna eller påverka hyresutvecklingen i nyproduktionen och i befintliga allmännyttiga bostadsföretag. Jag behöver inte erinra kammaren om att riksdagen vid ett flertal tillfällen har gjort uttalanden beträffande bostadssubventionernas utveckling. Vi har varit överens om att dessa inte kan öka i någon väsentlig grad. Helt klart är naturligtvis att hyresutvecklingen skall kunna bromsas både i nyproduktionen och i de befintliga bostäderna. Men den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta är att minska kostnaderna, inte att späda på med nya subventioner av olika slag. Det finns ett flertal åtgärder att vidta i nyproduktionen. Man kan hejda normutvecklingen, som vi har inlett ett arbete på. Man kan bryta ytstandardutvecklingen, som har varit kraftig de senaste åren. Framför allt kan man öka produktiviteten i byggandet. När det gäller befintliga lägenheter av bebyggelsen handlar det om att skapa större valfrihet, så att människor får välja servicenivå och därmed också den hyra de vill betala. En viktig sak är energisparande åtgärder. En sänkning av varmvattenförbrukningen med 10 96 och en sänkning av uppvärmningen med 0,6 grader motsvarar en kostnadsminskning på hyrorna med 500 milj.kr. Det är det belopp som de senaste åren har utgått i underhållslån. En sådan begränsad och liten åtgärd på energisparsidan motsvarar alltså det belopp som har utgått i undershållslån de senaste åren. Det är en nationell fråga att se till att vi sparar energi. Det är också bakgrunden till den stora satsning på en sparkampanj som bostadsdepartementet gör tillsammans med energisparkommittén och bostadsorganisationerna. Det är alltså fråga om att i första hand sänka kostnader, och här har alla ett ansvar — staten, kommunerna, byggarna, förvaltarna och hyresgästerna. Oskar Lindkvist sade i sitt anförande att regeringen har lyckats komma på kant med alla. Axel Andersson påstod att det över huvud taget hade varit en passivitet över regeringens sätt att behandla hyresgästerna. Låt mig få referera till vad hyresgäströrelsen bl.a. skrivit i ett brev till regeringen under hösten, i vilket man har framfört skilda krav. Man börjar så här: ”Hyresutvecklingen under de senaste åren har kunnat hållas inom ramen och t.o.m. en bit under den genomsnittliga kostnadsökningen i samhället. Detta har varit möjligt tack vare vissa bostadspolitiska åtgärder som vidtagits”. Det tycker jag är ett gott betyg till dem som har bidragit till den här utvecklingen. Inte minst pekar hyresgäströrelsen på underhållslånen som en mycket viktig åtgärd. Underhållslånen har haft en betydande och avsedd effekt. De har hållit hyrorna nere, bidragit till sysselsättning och ett bättre underhåll. De har också — kanske ett förbisett faktum — bidragit till en bättre ekonomi för bostadsföretagen. Men det har också inneburit att vi har lånefinansierat konsumtion. Syftet med underhållslånen har alltså uppnåtts. Underhållsstandarden har inte tillåtits att sjunka alltför djupt, vilket det fanns risk för när vi införde lånen. Visst hade det varit trevligt att kunna fortsätta med underhållslånen, men vi sade redan när de infördes att de var temporära och att de skulle gälla under två år. Vi förlängde dem med ytterligare ett år men sade samtidigt att detta var sista gången. Parterna har vetat om den förutsättningen sedan förra hösten. De har också kunnat följa och påverka arbetet i underhållsfondsutredningen. Även på den sidan har de alltså varit fullständigt informerade om förutsättningarna inför 1982. Förutsättningarna för förhandlingarna är sålunda inte alls nya, utan fullt ut kända av parterna. Socialdemokraterna, som i början var litet skeptiska över huvud taget till att införa underhållslån men senare ändrade sig, inser att det finns restriktioner vad gäller möjligheterna att via budgeten spä på med nya pengar. Man halverar alltså det belopp som har utgått tidigare. Volymen begränsas också av det faktum att man föreslår att lånen bara skall utgå till allmännyttan — vi kan fråga efter rimligheten i att premiera en speciell ägarform framför alla andra. Effekterna på hyran av socialdemokraternas förslag till underhållslån är ungefär 200 kr. per år. De effekterna skall bl.a. jämföras med effekterna av momssänkningen, som riksdagen fattade beslut om häromdagen — det rör sig om ca 700 kr. om året för en genomsnittsfamilj. Det är klart att man måste ta hänsyn till också detta faktum när man trycker på knapparna här i riksdagen. Vi har således redan en given förutsättning: momsen kommer att sänkas, och den sänkningen kommer att ge mycket större effekter än det skulle bli om man behöll underhållslånen. Här har också diskuterats några förslag som riktar in sig på nyproduktionen. Det är fullt klart att byggandet behöver ökas på de orter där vi har bostadsbrist. Men jag skulle först vilja säga att jag tycker det är bra att socialdemokraterna har gått ifrån sitt förslag från i våras, vari de krävde att momsen på bostadsbyggandet skulle tas bort. Den reformen skulle ha blivit förfärligt dyrbar — den skulle kanske ha kostat 1,5 miljarder kronor — och gett en ytterst liten effekt på hyrorna: bara ca 15 kr. per kvadratmeter. Nu har man valt en annan teknik — man vill ha en hyresrabatt på 60 kr. per kvadratmeter under det första året. Detta skall gälla i bristorter, exempelvis i Stockholm — landets rikaste region. I ickebristorter skall man ha en hyresrabatt på 30 kr. per kvadratmeter. Att sänka kapitalkostnaden med 60 kr. per kvadratmeter skulle betyda att man i ett slag halverar kapitalkostnaden. Det är samma sak som om man skulle sänka den garanterade räntan från 3 2 till 1,5 Ze. Det är riktigt att behovet av en hyresutjämning mellan nya och äldre hus motiverar att man har en låg ränta i början, men frågan är ju hur långt man kan gå. Jag tycker att 3 Z6 ränta är en ganska bra ränta i enlighet med en långsiktig målsättning med politiken. Den motsvarar ungefärligen realräntenivån. Går man under den räntesatsen, hamnar man också under en önskvärd real nivå, som alltså måste ligga på ungefär den nivå som vi har i dag. Om man skulle gå vidare, enligt det socialdemokratiska förslaget, så skulle det komma att leda till bidragsgivning över hela linjen. Litet demagogiskt uttryckt betyder det att socialdemokraterna vill avskaffa bostadslångivningen, medan moderaterna vill avskaffa räntebidragsgivningen.
Herr talman! Anledningen till att jag begärde replik var ett litet ord som bostadsministern råkade uttala. Vi moderater beskylldes för att vilja rasera bostadspolitiken. Jag vill bestämt avvisa detta påstående. Det är alls icke på det sättet. Vi är alla överens om att det är nödvändigt att vi håller igen på utgifterna. Det har även Birgit Friggebo sagt. Vi måste spara. Så sent som i förra veckan var vi, centern och folkpartiet överens om att vi nästa år skall göra en besparing på 12 miljarder kronor. Dessa pengar måste tas någonstans. De förslag som vi nu är i färd med att utarbeta kommer inte att innebära något raserande. Vi kommer att anpassa dessa besparingar på så sätt att de inte förorsakar några snedvridningar i boendet. Men vi har ändå tillsammans med centern och folkpartiet målet att spara så mycket som 12 miljarder nästa år. Man kan fråga sig: Vilket parti med en önskan att överleva vill med berått mod gå ut och rasera stora delar av samhällets engagemang i t.ex. bostadsbyggandet? Tanken är orimlig. Om vi hade haft gott om pengar, skulle självfallet vi också ha varit intresserade av att se till att boendekostnaderna sjönk i stället för steg. Men nu har vi alltså utomordentligt ont om pengar, och vi måste göra stora besparingar — t.o.m. uppoffringar. Det måste vi alla vara överens om och tillsammans arbeta för. Men det kommer inte att innebära något raserande.
Herr talman! Jag vill göra ett par kommentarer till det som Birgit Friggebo har sagt. Först vill jag ta upp det citat som hon hade hämtat från hyresgästernas skrivelse beträffande hyresutvecklingen. Det skall kanske erinras om att man från det hållet också klart har belyst hur prisutvecklingen har varit dels fram till 1976, då hyrorna i stort sett höll jämna steg med annan prisutveckling, dels efter 1976, då hyrorna har sprungit ifrån övrig prisutveckling och framför allt löneutvecklingen. Det är faktiskt på det sättet, Birgit Friggebo. Dessa siffror ventilerade vi i interpellationsdebatten för två veckor sedan. Jag skall i detta sammanhang erinra om en siffra beträffande hyresutvecklingen som jag även nämnde då. Det gäller hyresoch inkomstutvecklingen under senare år. Inom parentes kan jag säga att dessa uppgifter också kommer från Hyresgästernas riksförbund, som har gjort en utredning på detta område. År 1976 behövde en industriarbetare betala bara 16,7 90 av sin lön i hyra för en nybyggd tvårumslägenhet. År 1981 får industriarbetaren lov att betala 29,8 20 av sin lön i hyra för en nybyggd tvårumslägenhet. Detta illustrerar ganska bra hur hyrorna ökar i allt snabbare takt. Mot bakgrund av att Birgit Friggebo inte heller nu kom med eller ställde i utsikt några förslag till konkreta åtgärder som kan förbättra denna situation, måste jag fråga: Vad är det regeringen vill avvakta? Är inte regeringen uppmärksam på situationen, på det katastrofala läge som råder då det gäller bostadsbyggandet i vissa områden men kanske framför allt i fråga om prisutvecklingen inom bostadsproduktionen och hyresutvecklingen? Skall regeringen avvakta ytterligare orättvisor, nya stora prishöjningar och kostnadsökningar för bostadsbyggandet med de problem som följer i form av bostadsbrist, arbetslöshet och hyror i nyproduktionen som hundratusentals hushåll inte förmår att betala? Är det en ytterligare urholkning av samhällets stöd till bostadsbyggandet som skall avvaktas? Eller tänker regeringen lösa en del av problemen för hundratusentals människor utan egen bostad genom Nr 30 att låta boendet bli så dyrt att människorna måste tränga ihop sig och minska sin utrymmesstandard med utökat inneboende och andrahandsuthyrning? Tänker regeringspartierna avvakta till dess att marknadskrafterna tar över ännu mer av den svarta och grå marknaden, så att den blir ännu mer omfattande och spekulationen ökar, på ungdomarnas och de bostadslösas bekostnad? Det är frågor som måste ställas i detta sammanhang.
Herr talman! Birgit Friggebo hänvisade till ett brev från Hyresgästernas riksförbund för att söka leda i bevis att man inom hyresgäströrelsen är nöjd och belåten med regeringens bostadspolitik. Det här lösryckta citatet handlar om gången tid. Detta har redan utvecklats här, så jag behöver inte upprepa det. Det vi är oroliga för är vad som skall hända med hyrorna inför nästa år, 1982. Då kommer kapitalkostnaderna i hyran att stiga med, såvitt vi nu vet, ca 10 20. Nästan hälften av det beror på den extra upptrappning av basräntan som det har fattats beslut om. Om vi lägger ihop summorna för den normala kapitalkostnadsökningen som uppkommer genom riksdagsbelutet om höjningen av basräntan, inflationens verkningar och de allmännyttiga bostadsföretagens beräkningar av kostnaderna för underhåll, kommer vi fram till ett hyreshöjningskrav på, som jag sade, nästan precis 20 20 för 1982. Det är dubbelt så mycket som den förväntade inflationen nästa år. När man dessutom vet att de som skall erlägga de kraftigt höjda hyrorna minsann inte är överbetalda — det är ungdomar, barnfamiljer och lågavlönade — tycker jag det är rimligt att vi från oppositionens sida begär att regeringen litet mera handfast angriper de här problemen och inte försöker smyga undan och säga att det inte går på grund av det ekonomiska läget. Det är fråga om vad man vill prioritera här i samhället. Bland det viktigaste för människorna är att kunna bo drägligt, även om man inte råkar tjäna så mycket i månaden.
Herr talman! Det var i många stycken ett underligt inlägg som bostadsministern gjorde. För det första säger hon att hennes proposition har fått en välvillig behandling i utskottet. Ja, propositionen fick den behandlingen att båda grupperingarna gått ifrån propositionen och lämnat den åt sitt öde. Är bostadsministern nöjd med så liten utdelning, så må det vara hennes ensak. Men låt oss bara konstatera att ingen har ställt sig bakom propositionsförslaget. För det andra säger bostadsministern att socialdemokraterna föreslår ytterligare påspädningar på budgetunderskottet, för att strax efteråt kritisera oss för att vi har begärt att de nu föreslagna underhållslånen skall gå till hyreshus inom de allmännyttiga bostadsföretagen. Vad är det för grupper som bostadsministern saknar i det sammanhanget? Är det de privata hyreshusen, som inte har kommit med? 129 Vi har gjort denna bedömning därför att de allmännyttiga bostadsföretagen är de enda som sysslar med en social verksamhet och som är betjänta av att få ett ökat statligt stöd — stöd i den form som underhållslånen utgör. Jag måste säga till bostadsministern: Låt oss nu slippa höra talas om underhållslån som subventioner. De är lån — de återbetalas. De tidigare lånen är man redan på väg att återbetala till statskassan. Låt oss inte tala om att det är subventioner när det ändå är fråga om en ren låneverksamhet. Jag har i dag fått reda på vad det är för rörelser som pågår i bostadsområdena. Vad är det för några som lämnar bostäderna? Jo, säger man, det är främst arbetslösa ungdomar som återvänder hem. Andra grupper byter ned sig, de orkar inte längre med hyrorna för sina lägenheter. Vidare säger man att det nu är färre ungdomar som hör av sig och frågar efter bostad och att när det gäller bostadsbyggandet — i den mån det förekommer; vi är ju snart nere på en bottennivå — styrs efterfrågan mot mindre bostadsyta. Ungdomarna dröjer med att flytta från sina föräldrahem. Det är precis detta som sker. Vad än Birgit Friggebo säger i talarstolen om de ekonomiska frågorna kan hon inte komma förbi att vi är på väg in i en mycket besvärlig krissituation på bostadsmarknaden och att hon har huvudansvaret för att vi inte mera effektivt kan stödja de grupper i samhället som för sitt boende är beroende av samhällspolitiska åtgärder.
Herr talman! Jag ber att få tacka talmannen för att jag bereds tillfälle att upprepa min fråga om hyresförlustlånen. Min frågeställning till bostadsministern var, inte minst med hänsyn till bostadsstyrelsens hemställan i sin petitaframställning, huruvida riksdagen under våren eller senare under 1982 kommer med förslag som möjliggör att berörda kommuner med stora hyresförlustlån kan förvänta sig att få någon form av statlig delkompensation för detta. Jag utgår från att statsrådet mycket väl är insatt i vilka problem en del kommuner har på detta område. Jag har här en uppgift från min egen kommun om att hyresförlustlånen 1982 kommer att kosta kommunen 7 038 300 kr., enligt kommunens budget. För första gången har man fått ett extra skatteutjämningsbidrag på 1 175 000 kr. för 1982. Det återstår i det närmaste för kommunen att täcka detta med en extra utdebitering med ca 1 kr. Kan det vara rimligt att en från sysselsättningssynpunkt krisdrabbad ort skall behöva ha denna belastning i fortsättningen? Det är en ort där arbetsmarknadssituationen är sådan, att bara under detta år har 680 människor blivit permitterade från sina arbeten, och där befolkningsutvecklingen är väldigt negativ. För att ytterligare konkretisera mig vill jag säga att enligt samma ekonomiska beräkningar från denna kommun, så kommer hyresförlustlånen att kosta 8,1 milj.kr. under 1983, 9,4 milj.kr. under 1984 och 11,1 milj.kr. under 1985. Nog vore det, bostadsministern, skäl att verkligen undersöka vilka förutsättningar staten har att medverka till att bära en del av de konsekvenser som detta kan föra med sig. Det har i alla fall visat sig att den möjlighet som bostadsministern hänvisade till när man tog bort hyresförlustlånen, dvs. att dessa kostnader skulle täckas genom skatteutjämningsbidrag, var en chimär.

Herr talman! Bertil Danielsson och jag har inte en gemensam målsättning för bostadspolitiken. På mitt håll tänker vi inte rasera den genom att ta bort räntebidragen och över huvud taget omöjliggöra bostadsproduktion i detta land. Men jag tror inte att vi behöver diskutera den frågan mer just nu. Vi hade en rejäl omgång förra veckan. Jag debatterade då med Lars Tobisson och med Rolf Dahlberg, och nu försöker Bertil Danielsson. Jag tror inte — hur många talare ni än avverkar i denna talarstol — att ni kan förneka att resultatet av er politik blir det som jag har sagt. Visst måste vi vara återhållsamma, och vi kommer att tvingas att gå vidare med besparingsinsatserna. Men frågan är alltså vilken målsättning man över huvud taget har med politiken. Axel Andersson menar att jag hade refererat till hyresgäströrelsens skrivning och därmed hade velat ge sken av att man där skulle vara nöjd och till freds med framtiden. Nej, så är bevisligen inte fallet. Hyresgäströrelsen har kommit med en rad krav på nya subventioner. Det gäller krav på sänkta oljeskatter, dvs. en kostnad på 2 miljarder. Vidare gäller det kravet att vi inte skall genomföra någon reducering av räntebidraget, vilket innebär en kostnad på 200 miljoner, kravet på nya underhållslån, dvs. en kostnad på 500 miljoner, osv. Jag vill inte förneka att det är bekymmersamt för många människor i Sverige. Så kommer det att vara under många år framöver. Men vad jag menar är att vi löser icke några som helst grundläggande problem genom att späda på med nya subventioner av olika slag när det gäller boendet. Det gäller i stället att sänka kostnaderna och att inrikta aktiviteten på det. Det går, och måste gå, i nyproduktionen. Det går, och måste gå, i de befintliga bostäderna. Jag har här pekat på en, mycket begränsad, åtgärd: Sänk värmen med 0,6 grader och minska varmvattenproduktionen med 10 96, och vi får snabbt ihop 500 miljoner. Det är en ytterst liten början. Men det är mycket mer effektivt, för det får också andra positiva effekter, nämligen effekter på vår handelsbalans, minskad oljeimport osv. Det är sådant vi måste koncentrera oss på. Det finns ingen återvändo. Oskar Lindkvist tyckte att det var ett underligt anförande jag höll, och det är väl bra om jag på det sättet kan bidra till nöjesverksamheten. Men jag förstår inte vad Oskar Lindkvist menar, när han säger att utskottet har avfärdat förslagen i propositionen. Det finns en mängd förslag i den, och de är välvilligt behandlade. Utskottet har gjort små avvikelser och haft litet olika åsikter om tomträttslånen, vilket väl må vara utskottet tillåtet. Det är ju inte något nytt när det gäller civilutskottet, och jag tycker inte att det är någon stor fråga. Vidare säger Oskar Lindkvist att det bara är lån vi begär när det gäller ökade utgifter över budgeten. Det är sant att underhållslånen är just lån, men de har budgeteffekt, och de påverkar budgetunderskottet. Regeringens sätt att sköta den här frågan är något som ständigt är uppe till debatt här i kammaren. Men det finns andra förslag, där det är fråga om rena rama bidrag och alltså inte handlar om återbetalning. Jag var tidigare inne på frågan om hyresrabatterna. De skall vara temporära. Man skulle höja hyran med 20 kr. per kvadratmeter i de nya lägenheterna under en treårsperiod. Men det visar sig alltid att sådana temporära åtgärder är svåra att jobba sig ur. Ta exempelvis underhållslånen! De har en hyreseffekt på 7:50 kr. per kvadratmeter. Från visst håll här i kammaren påstår man att det är omöjligt att avskaffa dem, för det får katastrofala följder. Men man är samtidigt beredd att införa ett system som innebär att människor skall få 20 kr. per kvadratmeter i hyreshöjning i botten varje år och därutöver de normala hyreshöjningarna på grund av driftkostnadsökningarna. Jag måste fråga mig hur de människor som efterfrågar dessa bostäder skall ställa sig. De måste ju ta hänsyn till hur stor sluthyran blir det tredje året när de sätter sig i lägenheterna, för det är ju inte så att människor kommer att få oanade möjligheter till standardökningar och realinkomstökningar som gör att de kan räkna med kraftigt ökade löner under de här tre åren, så att de klarar påfrestningen med ytterligare 20 kr. Jag skulle vilja påstå att det är näst intill bedrägligt att göra på det här sättet. Men låt mig också något jämföra förslagen om hyresrabatter, som alltså skulle sänka hyran med 60 kr. per kvadratmeter det första året i bristorter, med de åtgärder som regeringen har föreslagit och som riksdagen har fattat beslut om under de senaste åren. Tillsammans har produktionskostnadsbelåningen, sänkningen av den garanterade räntan från 3,9 96 till 3 26 och införandet av räntebidrag från inflyttningstiden och fram till dess att statliga bostadslånet betalas ut sänkt hyran med 105 kr. per kvadratmeter. Hyrorna skulle vara 105 kr. per kvadratmeter högre om vi inte hade vidtagit dessa åtgärder. Det är visst inte på det sättet att regeringen har legat på latsidan när det gällt att försöka upprätthålla bostadsproduktionen. Men jag måste med den erfarenhet som jag har säga att jag inte längre är övertygad om att det är möjligt att via ökade statliga bostadssubventioner locka fram ett kraftigt ökat bostadsbyggande. Om en reducering av hyreskostnaderna med 105 kr. per kvadratmeter inte åstadkommer ett kraftigt ökat bostadsbyggande, tror jag inte heller att ytterligare 60 kr. per kvadratmeter kommer att göra det. Till detta kommer alla de andra negativa effekterna av att man trappar ned hyran under ett antal år, så att den pressas ned långt under en vettig real nivå, osv. Men det skall bli intressant att ta del av byggprisutredningens överväganden när det gäller denna fråga. Den har ju till uppgift att se efter hur subventionerna har påverkat effektiviteten och produktionskostnaderna över huvud taget. Vi har också vidtagit andra åtgärder för att upprätthålla byggsysselsättningen. Så sent som för några dagar sedan behandlades frågor här i riksdagen på det området. Det är alltså inte bara lån utan också ytterligare bidrag som man begär. Jag har velat ta upp dessa frågor, eftersom jag tycker att man inte Nr 30 bara skall beskriva förslagen från vpk och från socialdemokraterna så, att de partierna accepterar regeringens politik men vill lägga fram en del överbud. Jag menar att det också i sak finns invändningar mot de konkreta förslagens utformning. E Tomträttslån och Thure Jadestig har tagit upp en fråga vid sidan om det som direkt underhållslån behandlas i kammmaren i dag. Jag har inte funnit att det föreligger något direkt yrkande på punkterna om stöd till tomma lägenheter i den befintliga bebyggelsen. Jag har här i kammaren tidigare svarat på en fråga om detta och sagt att regeringen f. n. inte avser att lägga fram några förslag som skulle återinföra de hyresförlustlån som vi förut har haft. Avsikten har heller aldrig varit att skatteutjämningsbidragen skulle täcka hela bortfallet av hyresförlustlångivningen. Självfallet bidrar de i ganska stor omfattning till att täcka kommunernas kostnader för tomma lägenheter i de kommuner där det finns många tomma lägenheter och där dessa har stor effekt på den kommunala utdebiteringen.